Herr talman! Det kanske inte är läge att föra eventuella framtida regeringsförhandlingar under två minuter i en replik och i detta sammanhang. Men det som jag står till svars för är ju kristdemokratisk politik. Vi har velat ge mer till kommunerna med den inriktning som vi har angett. Det är det som jag kan stå till svars för här. Sedan tror jag inte att det blir större svårigheter för de fyra partierna i en tilltänkt ny majoritet att forma en bra politik än vad det är för nuvarande samarbetspartier i den nuvarande majoriteten.
Herr talman! Politiken för de äldre kan inte utgå från att alla är lika. Pensionärernas livsvillkor och behov varierar, och var och en måste behandlas med utgångspunkt i hans eller hennes egna förutsättningar och egen vilja. Det måste skapas verkliga möjligheter för den enskilde att påverka sin egen och sina anhörigas omsorg, hur och var man vill bo när behoven av daglig omvårdnad uppstår. För Centerpartiet är detta viktigt, och jag yrkar därför bifall till reservation 1. Herr talman! Äldrepolitiken tenderar ibland att enbart handla om vård och omsorg och om stödjande insatser och omhändertagande. Perspektivet bör vidgas och behandla äldre, en växande andel av befolkningen, som en resurs precis som övriga individer i vårt land. Äldre får inte av samhället betraktas som individer som enbart är i behov av omhändertagande utan som individer som kan tillföra något till samhällets utveckling och vilkas livserfarenhet är en stor resurs. Centerpartiet anser att de vägledande begreppen för äldrepolitiken ska vara följande: För det första: Delaktighet. Man ska kunna delta i politik och samhällsliv, kommunala pensionärsråd, väntjänster och andra frivilligaktiviteter. Vi behöver de äldres kompetens och livserfarenhet och erfarenhetsutbyte mellan yngre och äldre. För det andra: Självförverkligande. Man ska undvika social isolering, ensamhet och uppmuntra föreningsliv, studieverksamhet, m.m. Det förutsätter bl.a. naturliga träffpunkter, tillgång till lokaler osv. För det tredje: Oberoende. Äldre ska klara sig på egen hand även när hälsan börja svikta. Det förutsätter tillgång till anpassade äldrebostäder, kollektivtrafik och ny teknik anpassad efter äldres behov. Centerpartiet har ju i flera år föreslagit införande av subventionerade hemservicecheckar för pensionsärshushåll som komplement till den kommunala hemtjänsten, vilket är exempel på vad man kan göra från samhällets sida. För det fjärde: Trygghet och värdighet. Centerpartiet anser att all vård och omsorg ska ha hög kvalitet och att äldre inom vården ska bemötas med stor respekt och värdighet. Människor ska känna trygghet inför sin egen och anhörigas ålderdom. Centerpartiet har medverkat till nödvändiga resursförstärkningar till vården och omsorgen, till primärvård, äldresjukvård, psykiatri och till att förbättra tillgängligheten och öka mångfalden av vårdutövare. Det var rätta och nödvändiga satsningar. Jag måste till Lena Olsson säga - jag vet inte vart hon tog vägen - att hon säkert gjorde en felsägning, som hon gärna kan bekräfta det för protokollet, när hon sade att det var regeringen, Vänsterpartiet och Det är ju inte sant. Det vet Lena Olsson också. Det var regeringen och Centerpartiet som stod bakom försvarsuppgörelsen. Den handlingsplan som vi antog här i slutet av förra året gjordes upp mellan regeringen, Centerpartiet, Folkpartiet och Miljöpartiet. Inte vid någon av dessa överläggningar och diskussioner fanns det någon vänsterpartist med. Jag utgår därför från att det var en felsägning, och det vore bra att få det bekräftat till protokollet. Många köar för åldersbetingade funktionshinder, t.ex. starr, nedsatt hörsel och förslitningsskador som innebär minskad livskvalitet och stora kostnader för samhället. Centerpartiet vill införa en vård och hjälpmedelsgaranti. Vi har medverkat till att vi nu är på väg att få genomslag för permanent finansiell samordning för ökad tillgång till rehabilitering och habilitering. Trygghet är även att utan rädsla kunna gå ut på gator och torg, att ha tillgång till grundläggande service såsom bank, post, livsmedelsbutik, apotek. Naturligtvis är ekonomisk trygghet grundläggande. Jag tänker främst på de äldre som har de sämsta ekonomierna. Centerpartiet vill se höjt pensionstillskott, rimliga taxor och avgifter, sänkt fastighetsskatt. I tider av ekonomisk tillväxt tycker jag att det är rimligt att återställa vad som dragits in från pensionärerna under 90-talet. Herr talman! Antalet äldre kommer att öka, det vet vi. De medicinska framstegen kommer att fortsätta. 40-talisterna kommer att ställa höga krav. Behov av vård och omsorg kommer därmed att öka. Efterfrågan kommer att se annorlunda ut. Det är en stor utmaning och en nödvändighet att vi förbereder oss för att möta detta detta och på ett bra sätt klara utmaningen. Det krävs att vi diskuterar en framtida finansiering och jobbar mera aktivt för att förebygga ohälsa och olyckor i arbetet, effektiviserar verksamheter och öppnar för nytänkande över hur vi organiserar verksamheten. Anhörigas stora insatser kan inte nog understrykas. Samhället skulle stå sig slätt utan dem. Vi kan göra mycket mer för att stödja och visa uppskattning. Det har runtom i landet utvecklats viktiga verksamheter. Det utvecklingsavtal som har tecknats mellan stat, kommun och landstingsförbund innefattar just fortsatt satsning och utveckling av anhöriginsatser, med de resurser som bl.a. Centerpartiet har medverkat till har tillförts. Jag utgår från och förutsätter att kommunerna tar fasta på detta. Enligt Svenska kommunförbundet kommer kommunerna att behöva rekrytera 625 000 nya medarbetare inom skola, vård och omsorg fram till 2010. För att det över huvud taget ska finnas personal som vill ta hand om gamla och sjuka människor krävs att stat, landsting och kommunerna utformar en strategi för hur man ska klara de kommande årens personalförsörjning, erbjuda ungdomsutbildning och locka människor att byta jobb mitt i livet. Vård och omsorgsyrkena måste uppvärderas. Vad är finare och viktigare än att vårda, bota, trösta, ge omsorg? Jag tror att speciellt ungas attityder är viktiga och möjliga att påverka. För att vara lite personlig kan jag nämna att jag känner en ung tjej som går i gymnasiet och som så sent som för ett år sedan inte på något sätt kunde tänka sig att jobba med gamla människor. Efter att trots allt ha fått ett sommarjobb inom hemtjänsten och efter tre månader i det arbetet har den unga tjejen totalt svängt om, mognat, vuxit och tycker att det är fint att arbeta med människor. Det är nästan lite rörande att man på så kort tid, med insikter i hur det faktiskt fungerar i verkligheten, kan svänga attityder så tydligt. Det ger hopp inför framtiden. Herr talman! Det finns många fler områden och frågor som det känns angeläget att ta upp. Det kan gälla diskriminering av äldre i vården, på arbetsmarknaden, försäkringsfrågor, att låna pengar i bank. Det finns många skräckexempel på hur äldre behandlas. Det finns lagstiftning mot åldersdiskriminering bl.a. i USA. Det finns även inskrivet i EU:s arbetslivsdirektiv. Sverige är efter, men i förra veckan lade 1999 års Författningsutredning, där bl.a. jag och herr talmannen ingår, ett förslag om att ändra i regeringsformen, grundlagen, så att det allmänna ska motverka diskriminering på grund av bl.a. ålder. Förslaget är att det ska tas in i regeringsformen och dess målsättningsparagraf. Jag tycker att det är ett steg i rätt riktning. Även tandvårdsfrågorna med behov av ekonomiska satsningar, högkostnadsskydd, förebyggande insatser m.m. behöver få sin lösning, likaså läkemedelsfrågorna. Det är ekonomiskt tungt för den enskilde. Det finns oroande rapporter om att uppemot varannan patient över eller undermedicineras eller får olämpliga kombinationer. Detta måste naturligtvis åtgärdas. Det finns också andra frågor som Centerpartiet anser är avgörande viktiga inom äldrepolitiken - boendefrågor, geriatrik, äldrepsykiatri, demensvården, uppsökande verksamhet, IT-verksamhet, friskvård, olycksfallsförebyggande m.m. Det ber vi att få återkomma till i annat sammanhang.

Herr talman! Det som Lena Olsson sade i sitt anförande var - jag återgav det, och det kan ni läsa i protokollet sedan - att försvarsuppgörelsen gjordes mellan regeringen, Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Det är fullständigt fel. Försvarsuppgörelsen gjordes mellan regeringen och Centerpartiet. Det var det som jag invände mot. Det var vi som tog fram de 8, som sedermera blev 9, miljarderna. I det jobbet fanns icke Vänsterpartiet med. Så är det. I de överläggningar som jag deltog i fanns inte vare sig Lena Olsson eller någon annan vänsterpartist med. Så är det. Handlingsplanen var en bekräftelse på de inriktningar som jag har nämnt. Där yrkade Vänsterpartiet avslag. Handlingsplanen står Centerpartiet, Socialdemokraterna, Folkpartiet och Miljöpartiet bakom. Det är fakta, Lena Olsson.
Herr talman! Jag kan ta på mig att jag kanske uttryckte mig lite slarvigt om försvarsuppgörelsen. Så har vi städat undan det. Men när det gäller själva pengarna är det faktiskt en budgetuppgörelse mellan Vad gäller handlingsplanen är Kenneth Johansson väl medveten om varför vi hoppade av. Det fanns också andra partier som inte ställde sig bakom den, därför att vi tyckte att det fattades väldigt mycket i planen och att man öppnade för privata alternativ. Det är Kenneth Johansson väldigt medveten om, för det är inte så länge sedan vi hade den debatten. Men i handlingsplanen fördelas inga pengar.

Herr talman! Gamla människor som har levt ett långt liv vet ofta hur de vill ha det. Att de fyllt 65 år innebär inte att deras intressen plötsligt skiftar och blir lika alla andras i samma ålder. Folkpartiet tilltror dessa erfarna människor att leva sina liv enligt egna önskemål, och vi vill också ge dem makt att besluta om sin vardag. Valfriheten i äldreomsorgen är i dag kraftigt begränsad. Människor omyndigförklaras plötsligt när de blir lite skröpliga på äldre dagar. Det är därför dags för en valfrihetsrevolution för de äldre, en ny kurs som ger äldre makten över äldreomsorgen och det egna livet. Vi vill öka valfriheten genom att införa en äldrepeng efter en vanlig biståndsbedömning. På samma sätt som i dag får sedan den enskilde besked om vilken hjälp och vilket stöd som beviljas. Utifrån detta fastställs en äldrepeng som motsvarar den skattefinansiering som i dag går till hemtjänsten eller äldreboendet. Äldrepengen ska, tillsammans med den avgift som även fortsättningsvis tas ut, täcka kostnader för vård, omsorg och boende. Äldrepengens storlek kommer naturligtvis att variera beroende på den enskildes behov, och i takt med att behoven förändras förändras också pengens storlek. Införandet av en äldrepeng gör inte omsorgen billigare, och det är inte heller syftet. Folkpartiets fokus är höjd kvalitet. Äldreomsorgen måste stärkas och utvecklas. Många äldre har i dag så omfattande och komplicerade behov att vi måste satsa på kvalitet och utbildning för att klara av att ge en god vård och omsorg. Det är därför viktigt att kvalitetsutvecklingen garanteras i pengsystemet. Därför måste äldreomsorgen arbeta med kvalitetsgarantier så att den enskilde tydligt kan se vad hon eller han kan förvänta sig av omsorgen. Äldrepengen innebär att de äldre eller deras anhöriga får makt att avgöra vad de anser vara kvalitet, vilket ålderdomshem de vill bo på eller till vem de vill vända sig med sin peng för att få hemtjänst. Äldrepengen ska man också kunna föra med sig till den omsorgsgivare man önskar. Det ska gå bra att välja mellan alla enheter som kommunen antingen driver i egen regi eller dem som kommunen har kvalitetsgodkänt. Herr talman! Som jag tidigare nämnde är det viktigt att det finns klara besked om vad den enskilde kan förvänta sig i fråga om stöd, omvårdnad och boende. Därför har Folkpartiet under flera år föreslagit att kommunerna bör ha en omsorgsgaranti som klart slår fast vad som gäller. Det var intressant att höra av Lena Olsson att Vänstern tydligen är inne på samma linje, eftersom hon talade om ett minimikrav i vården. Det är ungefär detsamma som vi också talar om. Omsorgsgarantin ska omfatta sådana viktiga saker som t.ex. den medicinska kompetensen där det enligt vår uppfattning ska finnas en medicinskt ansvarig läkare kopplad till varje äldreboende och tillräckligt många sjuksköterskor. Det här är helt nödvändigt för att kvaliteten i äldreomsorgen ska kunna garanteras. Geriatriskt utbildade sjuksköterskor kan medverka till att höja kvaliteten på den vård och omsorg som ges på det särskilda boendet. En höjd medicinsk kompetens inom det särskilda boendet leder också till att akutbesöken på sjukhusen minskar, vilket inte minst är viktigt ur den äldres perspektiv. Vårt förslag till omsorgsgaranti innefattar också praktiska saker såsom fungerande trygghetslarm. Alltför ofta kommer rapporter om att trygghetslarmen har varit urkopplade, och det är naturligtvis helt oacceptabelt. Rätten till fungerande färdtjänst är ett annat krav. Det innebär rörelsefrihet, men också trygghet att veta att man kan lita på färdtjänsten. Under senare år har neddragningarna på färdtjänsten gått mycket långt. Det ställer till stora problem för många äldre. Beträffande hemtjänsten kommer det ständigt rapporter, och det är alltid brister som rapporteras. Allt färre får hemtjänst och antalet hemtjänsttimmar blir också färre. Vad detta innebär av otrygghet och möjligheten att bo kvar i den egna bostaden är ju mycket klart. Alltfler blir beroende av släkt och vänner för att få den hjälp de behöver, eller kanske rättare sagt: den hjälp som de absolut behöver. Det måste vara helt klart att den hjälp som man behöver från hemtjänsten fungerar på ett tillfredsställande sätt, och om den inte fungerar måste man få veta vart man kan vända sig. Självfallet ska man inte behöva betala för en utebliven tjänst. Vi har alltså ett stort antal krav på vad som ska ingå, och vi har också sagt att det bör vara Socialstyrelsen som utarbetar riktlinjer för omsorgsgarantin som sedan ska fastställas av kommunerna. Herr talman! Många medicinskt färdigbehandlade patienter blir direkt hemskickade trots att de saknar nära anhöriga och ett socialt nätverk. Det behöver knappast påpekas att detta ofta innebär en stor otrygghet för den enskilde, och många har också uttryckt önskemål om att få vistas i någon form av mellanvårdsboende. Andra patienter får helt enkelt ligga kvar på sjukhuset för att kommunen inte har något lämpligt boende. Detta kostar naturligtvis pengar och låser fast den sluta vårdens kapacitet. Dessutom främjar det inte patienternas tillfrisknande. En tredje grupp medicinskt färdigbehandlade patienter får mer eller mindre pendla mellan hemmet och slutenvården. Att befinna sig i en sådan skytteltrafik, med alla påfrestningar som det innebär, är inte heller idealiska omständigheter för återhämtning och tillfrisknande. Kommuner och landsting bör i samarbete, enligt Tidigare fanns konvalecenthem dit patienter kunde komma för en längre eller kortare tid för att förbereda sig inför hemkomsten. Det är dags att återinföra konvalescenthemmen, men i en modern form byggd på kunskap kring rehabilitering. På konvalescenthemmet ska patienten få en hjälpmedelsutredning och möjlighet att pröva hjälpmedlen så att de fungerar på ett bra sätt även i hemmiljön. ADL-träning och möjlighet till kuratorssamtal är också sådant som bör ingå. Herr talman! Senare i år ska propositionen om avgifterna inom äldreomsorgen äntligen komma. Vi har väntat länge på det förslaget, men vi vet ju ännu inte om det kommer. Vi anser att det har tagit alltför lång tid för regeringen att komma till skott i den här frågan. Kommunernas i vissa fall rena avgiftsterror måste få ett slut. Vi har i vår reservation återupprepat krav på vad som ska ingå och vilka avgifter man ska ha. Vi ser det inte alls som någon typ av okynnesreservation, som Vänsterpartiet kritiserar de olika partiernas reservationer för. Vi måste också tänka på den efterlevande maken. Han eller hon måste också ha möjlighet att bo kvar i den gamla bostaden. Herr talman! Vi får också ständigt rapporter om att anhöriga får ta över mer och mer av omvårdnadsinsatserna. Men stödet till de anhöriga, vare sig i form av avlastning, råd, stöd eller ekonomisk ersättning, har inte förbättrats. Det behövs bättre villkor för närståendevårdare. Folkpartiet har därför föreslagit att regeringen bör ta initiativ till överläggningar med båda kommunförbunden för att se över hur ett utökat stöd till dem som vårdar närstående ska kunna utformas. Det är också viktigt att det finns en uppföljning och kvalitetskontroll av närståendevården. Folkpartiet anser att det är angeläget att Socialstyrelsen ägnar stor uppmärksamhet åt metodutveckling för hur en sådan uppföljning inom området sjukvård i hemmet kan ske med beaktande av de berörda personernas integritet. Herr talman! Vi har ett antal reservationer till detta betänkande som jag naturligtvis står bakom, men jag yrkar här bifall bara till reservationerna nr 1

Herr talman! Egentligen borde vi inte ha något som kallades för äldrepolitik. När ska man räknas som äldre, och varför ska det vara en politik för äldre och en för yngre? Alla, oavsett ålder, ska ha hjälp och stöd om de behöver det eller särskilt boende när det behövs. Ingen ska diskrimineras på grund av ålder eller av andra skäl. Alla ska få vård och tandvård på lika villkor. Grundtanken måste vara att vi inte ska ha ett samhälle där människor delas i klasser - eller ska vi säga kaster - med utgångspunkt från födelseår. Det är klart att ju äldre vi blir, desto mer ökar risken att vi får krämpor. Trots det finns det många friska och vitala pensionärer. Det är många i 80 årsåldern som är piggare än en del 50-60-åringar. När ska man då sätta etiketten äldre på en person? Det beror ju helt och hållet på i vilken åldersklass man själv befinner sig. Trots det som jag har sagt är ju verkligheten den att många känner sig diskriminerade på grund av sin ålder. Många upplever att de får sämre vård, att de inte tas på allvar, att deras problem avfärdas med att det är normala problem beroende på åldern. Det kan t.ex. vara problem med synen eller med händerna, problem som lätt hade avhjälpts på en person som hade varit kvar i arbetslivet. Men den som är äldre får vänta alldeles för länge eller blir utan hjälp och får finna sig i ett onödigt handikapp. Den äldre kan då känna att han eller hon inte har tid att vänta. De vill ha kvalitet på resten av sitt liv. Det finns också all anledning att oroa sig över alla rapporter som kommer om personalbrist i vård och omsorg. Det påverkar ju omhändertagandet. Det påverkar också personalens möjlighet att göra ett bra arbete utan att behöva stressa sig till sjukdom. Det kommer också rapporter om att många äldre svälter, att personer över 75 år får minskad hemservice, att äldre i hög ålder som vill komma in i ett äldreboende nekas plats för att de anses vara för pigga. Jag tänker då på den 95-åriga kvinna som hade starkt nedsatt syn men ändå ansågs vara för pigg för en plats i äldreboende. Jag tänker också på den rapport som talar om att ca 5 000 äldre som beviljats särskilt boende inte fått det. Det är svårt att få en plats och alla får det inte. Det är inte acceptabelt. Ändå är det bra att de här rapporterna lyfter upp problemen. Förhoppningsvis förbättras situationen, att kommunerna skärper sig och prioriterar om. Herr talman! Vi får inte heller glömma bort alla äldre som lever på marginalen och som inte har råd att betala för sin tandvård. När det gäller tandvården vill Miljöpartiet se en förändring så att tandvården ingår i hälso och sjukvårdens avgiftssystem. Det ska inte kosta mer att gå till tandläkaren än att gå till en vanlig läkare. Det tycker vi är rimligt. Och jag tror att den tanken snart kommer att ha gehör hos en majoritet i riksdagen. Ett annat problem är t.ex. när man inte hjälper en äldre med en starroperation i ett tidigt skede. Då skapar man en svår situation för den som behöver få ögonoperationen utförd samt åsamkar kommunen stora kostnader för hemtjänst. Den synskadade gör sig också beroende av en hjälp som många gånger kvarstår för resten av livet. God vård, omsorg, tandvård och möjlighet att komma ut måste alla ha rätt till. Herr talman! I det här betänkandet har jag ingen egen motion. Däremot står jag bakom ett antal reservationer tillsammans med andra partier. Det är reservation 4 tillsammans med Vänsterpartiet om konkurrensnedsättning, där vi önskar en utvärdering av konkurrensutsättningen och dess konsekvenser för äldreomsorgen. Vad en sådan utvärdering skulle ge vet ingen i förväg, men den är nödvändig. Reservation 7 tillsammans med Folkpartiet handlar om att det ska finnas kommunala och landstingskommunala pensionärsråd. Reservation 8 tillsammans med kd handlar om samhällsservice och begränsad tillgänglighet för vissa grupper. Reservation 10 tillsammans med Vänsterpartiet handlar om kvalitetsarbete. Där föreslås att möjligheten att införa en lag om minimikrav när det gäller vård och omsorg utreds. I reservation 14 tillsammans med Vänsterpartiet föreslås en översyn av hälso och sjukvårdslagen och socialtjänstlagen när det gäller de regler som styr äldreomsorgen. Slutligen föreslår vi i reservation 18 tillsammans med Kristdemokraterna och Moderaterna att en utredning tillsätts med uppdrag att belysa levnadsvillkoren för olika grupper inom pensionärskollektivet, pensionärers ekonomi och sociala situation.

Herr talman! Thomas Julin inledde med att säga någonting om något som jag också brukar framföra i talarstolen, nämligen svårigheten att inrätta ett politikområde när det gäller äldre, därför att det innefattar så många olika komponenter som har betydelse för äldre men som inte ligger på vårt utskottsbord. Det handlar bl.a. om fastighetsskatt. Jag beklagar att Thomas Julin och Miljöpartiet inte gick med på vårt utskottsinitiativ att frysa taxeringsvärdena till dess att begränsningsreglerna blev klara. Det är en väldigt viktig fråga för de äldre, som inte kan kompensera sig genom ökade inkomster utan får knapra på sin pension eller på lån. Det finns andra problem när det gäller pensionärerna. Vi moderater vill t.ex. ge tillbaka och skriva upp basbeloppet för de pensionärer som fick det nedskrivet under 1993-1998. Vidare finns problemet med tandvården, precis som Thomas Julin säger. Andra frågor är subventionerad hemtjänst, änkepensioner m.fl. Jag håller med Thomas Julin om att vi verkligen kan diskutera ett politikområde när det gäller äldre, för som det är nu känns det inte rätt. Jag skulle också vilja komma tillbaka det som Thomas Julin var inne på, att om de äldre behöver omsorg är det inte säkert att det finns någonstans att ta vägen. De kanske blir nekade. Men det är just där möjligheten finns med en äldrepeng, Thomas Julin. Det har att göra med att om den äldre får makt, möjlighet och en peng i handen för att köpa omsorg, blir hon en resurs och en möjlighet. Och jag är övertygad om att det kommer att finnas en mängd olika alternativ som denna person har att välja på. Därför skulle jag vilja fråga Thomas Julin varför han inte kan stödja modellen med en äldrepeng.
Herr talman! Det är en modell som vi i vårt parti helt enkelt inte har ställt oss bakom. Vi ska granska alla olika förslag och återkomma, men för närvarande står vi inte bakom den idén. De andra frågorna som Cristina Husmark Pehrsson tar upp - fastighetsskatten, pensionerna, tandvården osv. - anser jag är budgetfrågor. Vi har ju just påbörjat diskussionen om budgeten, så det är väldigt svårt att diskutera de här frågorna här i talarstolen i dag.
Herr talman! Det är jag väl medveten om. Men vi hade också äldrefrågorna uppe i budgetbehandlingen innan jul. Jag ser nu fram emot att Miljöpartiet tänker på förslaget om en äldrepeng för den ger makt och möjlighet. Vänsterpartiet om faran med konkurrens och att det blir stora företag som äter upp marknaden så att säga. Vad vi vill med vår politik är inte att konkurrensutsätta utan att i stället ge en etableringsfrihet under statlig tillsyn där den enskilde ges makt och möjlighet. Det ger kvalitet. Det är ju så få i dag som arbetar inom den privata sektorn, så jag tror inte att vi på något sätt behöver vara oroliga för att det ska bli monopol. Det blir det ju inte heller om vi får en etableringsfrihet med en mångfald. Jag trodde att Thomas Julin och Miljöpartiet var för personalkooperativ och mångfald. Därför tycker jag att det är konstigt att Thomas Julin har skrivit den här reservationen tillsammans med Vänsterpartiet. Jag skulle vilja höra vad Thomas Julin anser om mångfald inom äldreomsorgen.
Herr talman! Jag tycker visst att det finns utrymme för mångfald i äldreomsorgen. Men jag ser faktiskt att det finns en fördel med den här reservationen - det tror jag också att Cristina Husmark Pehrsson kan hålla med om - och det är att vi vill ha en utvärdering av konkurrensutsättningen och dess konsekvenser för äldreomsorgen. Vad en sådan utvärdering leder till är det ju ingen som vet förrän den är gjord. Den kan ju även peka på de positiva delarna, så jag ser faktiskt ett värde i en sådan utvärdering.

Herr talman! Jag tillhör nog den generation som har fascinerats av och med hela mitt hjärta slukat Astrid Lindgrens böcker och filmer om Emil i Lönneberga. Där finns många episoder som har etsat sig fast i min själ. Jag kan som exempel ta episoden om det stora tabelraset i Katthult. Den episoden har fått en alldeles särskild plats i mitt hjärta. Den vrede som Emil uttrycker inför de orättvisor och det armod som åldringar på fattighus utsattes för lämnar ingen oberörd. Som barn upplevde jag denna skildring som oerhört avlägsen både i tiden och vad gäller själva företeelsen. Det fanns ingen som helst anknytning till min egen vardag och verklighet. Men när jag blev äldre insåg jag hur många i min närmaste omgivning som själva hade bitter erfarenhet och som bar på berättelser från den tidens Fattigsverige. De bar på erfarenheter som gav näring åt det välfärdsbygge som kom att infria många behov och önskningar om ett gott liv för de äldre. Frågan är då: Är det någon skillnad att leva i Sverige i dag? Ja, många rubriker får en nästan att tro att vi är tillbaka i den tidens Fattigsverige. Men i dag i Sverige är fattighusen borta. Att vara äldre är inte synonymt med att vara fattig. I Sverige finns omkring en och en halv miljon pensionärer. Och det handlar inte, som många har sagt, om en enhetlig grupp. Deras gemensamma nämnare är just att de är pensionärer, men i likhet med vad som gäller för den övriga befolkningen är skillnaden i levnadsförhållanden stor inom gruppen av pensionärer. Flertalet pensionärer har i dag en trygg ekonomisk situation och en hyfsat god materiell standard. Samtidigt finns det många pensionärer som har betydligt sämre villkor. Gemensamt för den gruppen är att de tillhör arbetarklassen och att det i de flesta fall handlar om kvinnor. Under 90-talet ökade inkomsten för gruppen pensionärer både kollektivt och i ett individuellt perspektiv. Men låg pension och kvinna är tyvärr än i dag synonymt. Det finns i dag 300 000 personer med låg pension, och av dem är 90 % kvinnor. Låg pension betyder dock inte, skulle jag vilja säga, med automatik att man är fattig och tvingas leva på socialbidrag. Endast 2 % av pensionärerna får socialbidrag i dag, och de flesta av dem är personer med utländsk bakgrund som saknar pension helt och hållet. För att lyfta den gruppen, så att man ska slippa leva av socialbidrag, vill vi socialdemokrater införa en statlig försörjningsersättning för den. Vi ser hur pensionärerna med de lägsta inkomsterna drabbas särskilt hårt av stigande kostnader för vård och omsorg. Kommunerna tvingades höja vårdavgifterna kraftigt under 90-talets ekonomiska kris, som vi inte får glömma. I synnerhet gäller det hemtjänsten. Vi ser därför hur fler pensionärer med låga pensioner avstår från hemtjänst medan de med de höga pensionerna oftare får sin service tillgodosedd. Det här är inte acceptabelt. Hemtjänsten är inte en rättighet för några eller för många utan för alla. För att undvika oskäliga avgifter vill vi socialdemokrater införa maxtaxa. Det har varit uppe i dagens debatt igen. Regeringen kommer att lägga fram förslaget om detta i vår. Till det ska läggas att vi också satsar 9 miljarder kronor på sjuk och hälsovård under perioden 2001-2004. I den satsningen ska vården för äldre prioriteras. Även i årets budget lyfts satsningar fram, satsningar som förbättrar villkoren för de pensionärer som har de lägsta inkomsterna. Dels höjs bostadstillägget, en höjning med mellan 1 080 kr och 6 480 kr per år, dels höjs det särskilda bostadstillägget. Tandvården tillförs mer pengar. En utredning om tandvården är tillsatt och kommer att leda till ökade insatser på området. När de här förbättringarna av pensionärernas ekonomiska situation får genomslag nästa år tar vi ett steg närmare de mål för den nationella äldrepolitiken som vi i den här kammaren slog fast för två år sedan. · Äldre ska kunna leva ett aktivt liv och ha inflytande i samhället och över sin vardag. · Äldre ska kunna åldras i trygghet och med bibehållet oberoende. · Äldre ska bemötas med respekt. Herr talman! På de flesta av dessa punkter har vi kommit långt ur ett historiskt perspektiv. Men det är ingen tröst för de människor som i dag är äldre eller som inom en snar framtid kommer att lämna arbetslivet bakom sig. De kräver med all rätt att deras liv som äldre ska bli tryggt och stimulerande. Därför är kraven och förväntningarna på oss som representerar folkviljan stora när det gäller att äldrepolitiken prioriteras både från statens och kommunernas sida. Bristerna i dagens äldrepolitik blottläggs mycket tydligt, tycker jag, i den motionsskörd som vi behandlar i det här betänkandet och i den debatt som vi nu är mitt uppe i. Många av de frågor som tas upp i motionerna rör attityderna till och bemötandet av äldre samt kvaliteten på och avgifterna i äldreomsorg och anhörigvård. Därför ville jag inledningsvis peka på vilka insatser som redan är beslutade och vilka som är på gång för att åtgärda de här bristerna. Till det ska kopplas att det är väldigt mycket utredningar, Äldreberedningen och också annat arbete, som är på gång. Vi får invänta vad de har att tillföra. Jag vill därför avslutningsvis, herr talman, uppehålla mig vid de utmaningar som äldrepolitiken kommer att möta i framtiden. Det är framför allt tre stora utmaningar som står för dörren, utmaningar som hänger samman med vår förmåga och vilja att betala för välfärden men också med vad vill att välfärden ska innehålla och ge oss. Förmågan att betala välfärden beror ju på om det kommer att finnas tillräckligt med människor som kan arbeta och betala för välfärden. Hittills har arbetslösheten varit det största hindret. Men tack vare en framgångsrik socialdemokratisk politik är statens finanser i balans och ekonomin växer. Vi har också genom en bred samverkan med de borgerliga partierna lagt fast ett reformerat pensionssystem, ett pensionssystem som är betydligt mer finansiellt hållbart än det tidigare. I dag står vi därför inför andra problem. I stället för massarbetslöshet kan vi se en begynnande arbetskraftsbrist. Andelen äldre i befolkningen ökar samtidigt som det föds allt färre barn. Efterfrågan på arbetskraft ökar just inom vårdoch omsorgsyrken. De ökar även inom andra områden, men i synnerhet inom äldreomsorgsområdet. Att man ska ha lust och ork att arbeta till pensionsåldern är därför utmaningen för oss socialdemokrater att gripa oss an. Därför har vi inlett ett intensivt arbete med att förbättra hälsan i arbetslivet och reformera våra trygghetssytem så att de främjar en utvecklingen av det goda arbetet. Ett särskilt viktigt område i det här sammanhanget är den offentliga sektorn, som uppvisar oroande brister i just arbetsmiljön. Vården och omsorgen måste bli föredömliga inom arbetsmiljöområdet. Herr talman! Vår vilja att betala för välfärden avgörs ju av vårt förtroende för våra trygghetssystem. Under 90-talet drabbades trygghetssystemen av en förtroendekris som ännu inte är helt återställd. Det är ett faktum som också tas som intäkt av de krafter i samhället som av politiska eller ekonomiska skäl vill rasera grunden för den generella välfärden. Dagligen kan vi se hur försäkringsbolagen blir alltmer aggressiva i sin marknadsföring av sina s.k. välfärdsprodukter. Privata vårdföretag skaffar sig en allt större marknadsandel. De här strömningarna får flitigt stöd av bl.a. Moderata samlingspartiet. Moderaterna tar varje tillfälle i akt att understödja de här strömningarna i samhället genom att helt ogenerat driva en politik som kommer att slå undan grundvalen för den generella välfärdspolitiken. Stridsropet är: Valfrihet! Ta en titt på Moderaternas sjukvårdspolitik som går ut på att sälja ut vår gemensamma sjukvård till multinationella företag och införa privata vårdförsäkringar! Detta kommer ofrånkomligen att drabba de äldre som har de sämsta ekonomiska villkoren. Valfrihet leder då till en situation som i många stycken skulle innebära en återgång till de värderingar som gav legitimitet för Fattigsverige och fattigstugorna i Herr talman! Vad vill vi att välfärden ska ge oss i framtiden? Här har vi kanske den mest spännande utmaningen som är helt utslagsgivande för hur vi kommer att utveckla välfärden i framtiden. Vi socialdemokrater vill att välfärden ska ge oss möjlighet till ett oberoende och självständigt liv, både ekonomiskt och socialt. I det läget frigörs vi människor från den otrygghet som ständigt hotar att krossa drömmar om ett gott liv både som ung och gammal. Vi får då kraft att forma ett samhälle där vi delar med oss av det goda till varandra och mellan generationerna. Det är här som tanken om frihet får växa sig stark och frodas. Herr talman! Vi har kommit en bra bit på vägen inom äldrepolitiken. Nu är vi nära målet. Men det finns fortfarande en hel del att göra. Herr talman! Med det vill jag yrka avslag på reservationerna och bifall till hemställan i betänkandet.
Herr talman! Jag skulle vilja koncentrera mig på två mycket konkreta frågor. Jag förutsätter att Lars U Granberg är lika mån som jag och andra om att vi ska klara att säkra den framtida personalförsörjningen inom vården och omsorgen. Min fråga är: Känner Lars U Granberg sig lugn för att vi klarar detta? Har vi enligt regeringspartiets uppfattning en strategi för att klara den framtida personalförsörjningen? Den andra frågan handlar om den diskriminering som jag tog upp i mitt anförande. Nu finns det ett förslag om en målsättningsparagraf i regeringsformen. Men jag, och säkert också Lars U Granberg, har fått rapporter om att patienter ställs åt sidan i vården på grund av ålder, att det på grund av ålder är svårt att låna i bank och att det på grund av ålder är svårt att teckna de försäkringar som man önskar. Då vill jag fråga: Vilka åtgärder vill Lars U Granberg och regeringspartiet vidta ytterligare för att komma åt en helt oacceptabel diskriminering av de gamla?
Herr talman! Jag tror att vi har en bra förutsättning att klara personalförsörjningen om inriktningen är arbetsmiljön, som jag sade i mitt anförande. Detta bör kopplas till ett gemensamt förståndigt arbete mellan parterna, den fackliga sidan och arbetsgivarsidan. Då tror jag att vi har en möjlighet att lösa det här problemet. Jag tror att vi kommer att få återkomma till diskrimineringsfrågan längre fram. Äldrefrågorna kommer att diskuteras här i kammaren längre fram. Jag avvaktar med att svara på detta till ett senare tillfälle.
Herr talman! Jag hoppas också och tror att vi ska lösa personalförsörjningen.

Jag är övertygad om att det behövs ett hårt och slitigt jobb för att vi ska nå dit. Det är viktigt att vi har en strategi och ett samspel mellan stat, landsting och kommun och att vi drar åt samma håll. Jag respekterar att Lars U Granberg vill återkomma när det gäller diskrimineringen. Det är dock bråttom med tanke på de rapporter som kommer om flagranta brott mot lagstiftningen där äldre sätts åt sidan i vårdköer etc. Regeringen borde med skärpa ta diskussioner med berörda huvudmän och även vidta andra åtgärder så att vi får stopp på en diskriminering som får anses som fullständigt oacceptabel.
Herr talman! Vi har en strategi för hur vi ska klara personalförsörjningen. Den politik som förts från den tid när jag kom in i riksdagen 1994 och fram till dags dato - där Centern har spelat en stor och avgörande roll i saneringen av ekonomin - är ju en del av strategin för att klara vård, omsorg, skola osv. Det arbetas för fullt med en strategi. Men till det ska självfallet också arbetsmiljöfrågorna kopplas. Hur löser man dem? Det handlar om bemötande av personalen, att personalen känner sig efterfrågad och att deras kunskap är efterfrågad. De frågorna måste lösas i ett samarbete mellan regering, riksdag, landsting, kommun och den fackliga rörelsen.
Herr talman! Lars Granberg inledde med att tala om låga pensioner, och speciellt när det gällde kvinnor. Då kan jag inte förstå att Socialdemokraterna inte vill vara med tillsammans med oss och höja den skäliga levnadsnivån ännu mer för dem som har det sämst eller återställa änkepensionen. Lars Granberg talade om Fattigsverige och gav en historisk exposé. Han frågade sig om vi kanske fortfarande är kvar där i dag. Det får i så fall Lars Granberg och den socialdemokratiska regeringen stå för som har regerat mest under den här tiden. Vi vill gå ett steg längre. Vi vill inte ha den fattigdom som finns i dag. Därför föreslår vi en äldrepeng som ger makt och möjlighet till alla, oavsett plånbok, att välja och få valfrihet. För att garantera detta också i framtiden har vi en plan. Vi vill utreda hur finansieringen av äldreomsorgen ska se ut i framtiden. Statsministern sade i Aftonbladet den 9 november att det låga barnafödandet är vårt största samhällsproblem. Sedan sade han också att om utvecklingen fortsätter är välfärden hotad. Vi står inför en framtida brist på arbetskraft som kan slå sönder ekonomin om ingenting görs. Lars Granberg talar om en moderat förtroendekris för er välfärdspolitik, men detta säger statsministern själv. Däremot säger socialministern i en interpellationsdebatt med undertecknad nyligen att det inte skulle vara något att bekymra sig för. Ändå framhåller Kommunförbundet, f.d. generaldirektören Claes Örtendahl, Pensionsforum och f.d. socialförsäkringsminister Anna Hedborg att någonting måste göras. Granberg på - statsministern eller socialministern?
Herr talman! Ja, vem håller jag på? Jag tror att bägge har ett budskap som de vill framföra. Jag ska inte ställa mig bakom någon av de två och säga att jag håller på den eller på den. Jag skulle vilja återvända till det som Cristina Husmark Pehrsson började med. Det gäller låga pensioner. Jag försökte vara realist i mitt anförande och beskriva hur verkligheten ser ut. Och visst, vi har en stor grupp med låga pensioner. Hur ska man lyfta dem? Ett enkelt svar från moderaterna är: Höj pensionen! Jag skulle vilja säga att den överenskommelse vi har som rör pensionerna, och som vi har över ett brett politiskt fält, är viktig för långsiktigheten. Jag tror att det blir svårt att samla en lika stor gruppering för långsiktighet vad gäller moderaternas ekonomiska politik. Då kommer jag just till detta att bara gå ut och säga: Höj pensionerna för dem, följ med på det och det. Samtidigt har ni ju ändå stora hål att fylla med era skattesänkningsförslag. Jag tror också att det har en avgörande betydelse för hur reaktionen ska bli därute, hos folk, för om mina kamrater ska våga skaffa barn. Vilken tilltro ska de ha till en ekonomi som byggs med enorma skattesänkningar och utförsäljning av sjukvård och vård och omsorg? Sedan vänder man sig till privata lösningar och privata försäkringar i stället för att vända sig mot de långa köerna runtom i det avlånga Sverige och t.o.m. inom Stockholms län. Den tilltron tror jag är ännu svårare. Det blir ännu mindre angeläget för mina kompisar i min generation att skaffa barn och se till att få fart på Sverige.
Herr talman! Nu är väl Lars Granberg ute och irrar. Jag frågade om utredningen och om vem Lars Granberg höll på, statsministern som säger att välfärden är hotad eller socialministern som säger att ingenting behöver göras. Jag frågade efter Lars Granbergs uppfattning. Vi måste ju utreda för att kunna garantera detta. Alla säger det, högt uppsatta och väl initierade människor. Och här står Lars Granberg och säger att han litar på båda två. Ingenting behöver göras. Det är ju som att gömma huvudet i sanden. Alla inser problemet. Ge i stället makten tillbaka till familjen, så blir det roligare att skaffa barn. Vårt förslag heter barnomsorgspeng. Se till att äldre inte försvinner ut från arbetsmarknaden. Ta bort onödiga hinder. Öka arbetskraftsdeltagandet bland invandrare. Vi har en invandrarpolitik som totalt har misslyckats. Vad gör socialdemokraterna? Jo, ni ger i stället skattelättnader till dem som kommer hit som utländska experter. Vad ger det för signaler till våra barn att vilja jobba och utbilda sig? Gör det möjligt att spara till ålderdomen. Jag förstår inte Lars Granberg och socialdemokraterna. Alla säger att vi måste utreda för att garantera en god vård och omsorg också i fortsättningen, så att våra barn och barnbarn slipper att stå för den här utgiften.
Herr talman! I förra replikskiftet hade vi samma frågeställning: Varför görs ingenting? Det är ju ganska synonymt. Moderaterna driver den linjen i den här debatten också. Under sex års tid har socialdemokraterna innehaft regeringsmakten i Sverige. Förra mandatperioden handlade den debatt vi har i dag om helt andra frågor. I dag har mitt huvudanförande handlat om vad vi har sagt och gjort, om målen och utmaningarna inför framtiden. För tre fyra år sedan hade vi en helt annan debatt. Det är inte underligt med tanke på den utveckling som Sverige har haft under den senaste tiden och vår strategi att sanera ekonomin, vara återhållsam och ta ut skatt av dem som kan betala skatt. Cristina Husmark Pehrsson gömmer sig bakom specialisterna. Jag ska inte ödsla tid ens på att svara på den frågan. Hon vet lika väl som jag att de specialister som får skattelättnader finns i Sverige under en kort tid och använder inte den skattefinansierade vården och omsorgen i lika stor utsträckning som vi andra svenskar. Vår strategi har vi haft under fyra års tid. Vi har klarat oss ganska hyfsat. Det är synd att Cristina Husmark Pehrsson inte kan ge en sådan bild, att det har gått ganska bra för Sverige under den här tiden. Den strategin fortsätter vi med nu, med ytterligare satsningar.
Herr talman! Makten, och då menar jag den totala makten, över de äldre hade kommandoran och socialnämndens ordförande på Emils tid. Något lite bättre har det väl blivit sedan dess. Samtidigt är det ju så att när man blir äldre och har ett hjälpbehov är man utlämnad och har väldigt lite att säga till om själv. Jag skulle vilja fråga Lars Granberg vad socialdemokraterna har för förslag när det gäller att se till att även äldre som har ett hjälp eller vårdbehov kan få tillbaka makten över sitt eget liv. Jag tror inte att vi kan vänta på utredningar som kommer med förslag som handlar om att det ligger någonting 10-15 år framöver. Jag tror att det börjar bli bråttom. Jag tror att den pensionsgeneration som kommer nu inte nöjer sig med att bara bocka och tacka.
Herr talman! Vi gör ett jobb. Jag beskrev i mitt huvudanförande vad vi gör, vilka satsningar som är gjorda och vad som kommer att krävas i framtiden. Parallellt med det löper Äldreberedningen som ska gå in 2003 och som ska börja peka ut riktningen för oss när det gäller framtida områden som behöver åtgärdas. Jag tycker att det vore nästan förmätet av mig att stå här i talarstolen och säga att det och det behöver vi mer eller mindre av. Jag sitter inte i regeringen. Jag har sagt att vi behöver satsa mer. Det jag tror att vi behöver mer av är på andra politikområden för att höja farten i Sverige ute i kommunerna. Mycket av det vi diskuterar i dag, herr talman, är frågor som egentligen skulle ha varit en diskussion som skulle ha skötts ute i kommunerna i mångt och mycket, så jag tror inte att jag vill gå in mer på den frågan.
Herr talman! Av det här svaret - om det nu är ett svar - kan jag egentligen bara dra den slutsatsen att socialdemokraterna inte har tänkt i de termerna att äldre människor också vill bestämma över sina egna liv. Socialdemokraterna är kvar i de gamla kollektiva lösningarna. När man blir äldre flyttar man till ålderdomshemmet och så får man ta emot den vård och den omsorg som bjuds. Jag tycker att socialdemokraterna borde börja tänka lite grann mer på de enskilda människorna och deras behov.
Herr talman! Mycket av det som bedrivs ute i kommunerna i dag är i olika driftsformer när det gäller äldreboende och äldreomsorg. Åter tillbaka till det jag sade i mitt förra replikinlägg: Mycket av den debatt vi har fört här i dag på området om valfrihet är ju egentligen diskussioner som ska föras ute i kommunhusen.

Herr talman! Lars Granberg målar upp bilden av det gamla Fattigsverige. Jag satt själv häromdagen med ett barnbarn och tittade på den hemska kommandoran. Det fanns naturligtvis anledning för människor att känna skräck och oro i den situationen. Nu är vi på väg mot en situation när det snart kommer att vara två miljoner pensionärer i vårt land. Frågan är: Vad oroar sig de äldre för i dag, och vad kommer man att oroa sig för? Jo, man oroar sig för att man inte kommer att få plats inom äldreboendet. Vi konstaterar att 2 800 personer togs som exempel i en aktuell utredning. De hade inte fått plats trots att de behövde det. Man oroar sig för att hamna utanför, i springorna mellan kommunens och landstingets ansvar, när det inte finns någon individuell vårdplan utan man bollas fram och tillbaka. Det saknas mellanvårdsformer. Man oroar sig för att inte klara avgifterna och för att inte räknas i samhället. Och man oroar sig framför allt, tror jag, över att inte ha ett inflytande över hur livet ska formas, hur vården ska ges, var och hur man ska bo och vilken service man ska få. Lars Granberg har en glädjande tilltro till Senior 2005. Eftersom jag ingår i den beredningen känner jag mig smickrad av det. Men vi har ett perspektiv som sträcker sig lite längre framåt. Vad tänker Lars Granberg göra i dag för att möta den här oron? Vi kan inte vänta på Äldreberedningen, utan vi måste ta dessa frågor på allvar just i dag.
Herr talman! Jag tror att det blir väldigt svårt. De flesta som har deltagit i debatten har sagt att den grupp som vi diskuterar i dag inte är homogen. Jag upplever de repliker som har gjorts som lite grann homogeniserande, som att gruppen skulle ha problem av en viss karaktär. Jag tror inte att det är så. Jag tror, som jag har sagt tidigare, att vi har ett läge där vi kan gå in med mera resurser innan Äldreberedningen lägger fram ett förslag. Det är beror på att vi långsiktigt har bedrivit en politik för att få loss resurser. Vi har inte drivit en huvudlös skattepolitik. Jag ser framför mig fler debattrundor där vi kommer att presentera olika åtgärder. Vi kommer inte att sitta still fram till dess att Äldreberedningen lägger fram sitt förslag.
Herr talman! Vi har konstaterat att det förs en ganska spretig och kluven debatt inom framför allt socialdemokratin i mångfalds och valfrihetsfrågorna och när det gäller den enskildes möjligheter att bestämma över sitt liv. Jag tolkar Lars U Granbergs svar på repliken som uttryck för en öppenhet för att föra debatten vidare, och jag tycker att det är lovande. Vi får inte hamna i en situation där äldre och människor i allmänhet upplever samhället - kommunen, staten och landstinget - som en ny kommandora som styr deras liv.
Herr talman! Jag tror att man får passa sig i diskussionen om vart valfriheten är på väg. Man börjar i allt större utsträckning hamna i ett eget skapat behov av vård i stället för att försöka tillgodose ett redan existerande behov. Jag tror att det är viktigt att inte skapa sådana situationer i valfrihetsperspektivet.

Herr talman! Jag ska ta upp några frågor som jag har motionerat om och som tas upp i det här betänkandet. De gäller äldre invandrares situation särskilt inom äldreomsorgen. Äldre invandrare har under sin aktiva tid ofta deltagit i samhällsuppbyggnaden, de har betalat sina skatter och de har bidragit till välfärden. Många av dem kom till Sverige när vårt land behövde få folk till industrin för att bygga upp landet. Tyvärr fick de ofta ingen svenskundervisning. Många tillhörde större invandrarspråkgrupper och fick inte så bra språkträning. Framför allt var det så att deras fruar ofta stannade hemma för att sköta sina barn och inte alls fick någon språkundervisning. Därför är deras kunskaper i svenska ofta väldigt dåliga. Undersökningar visar att många äldre personer tappar det senast lärda språket och fungerar bara på sitt modersmål. När de kommer till sjukvården och äldreomsorgen har man svårigheter att upprätthålla kvaliteten i deras omvårdnad. Man har därför behov av personal som behärskar deras modersmål. Tyvärr kan man många gånger inte klara den uppgiften, utan de som tillhör invandrarminoriteter blir ofta isolerade i hälso och sjukvården. De förstår inte vad läkarna och sjuksköterskorna säger, och de kan framför allt inte heller förstå vad personalen i äldreomsorgen säger till dem. De är i stort behov av den vårdkvalitet som vi strävar efter för alla i vårt land. Tyvärr har inget av partierna tagit upp de här frågorna i denna debatt. Jag tycker att det är ganska dåligt att man från partiernas sida inte lyfter fram de här frågorna. Jag har i utskottet fått svar på mina motioner. Man framhåller att Socialstyrelsen har fått i uppdrag att följa de försök som bedrivs för äldre finskspråkiga personer. Samtidigt pekar man bl.a. på brist på personal. Jag måste säga att man i de kommuner som har tagit de här frågorna på allvar har lyckats nå väldigt bra resultat. Tyvärr är de här kommunerna alltför få. Alla i invandrarminoriteterna bor tyvärr inte i de kommunerna, så de äldre invandrarna har väldigt liten glädje av dessa resultat. Däremot förekommer det t.o.m. i väldigt många kommuner att tjänstemännen frågar invandrare som har betalat sin skatt här i 40 år och mer om de inte kan söka vård och äldreomsorg i sitt hemland. Man kan tycka att kommunerna borde göra mer än så i dessa frågor. Det förekommer vidare en orättvisa när det gäller invandrarorganisationer. Alla pensionärsorganisationer kan omöjligen organisera de 30 000 medlemmar som krävs för att de ska få statligt stöd. Detta gör att det fantastiska arbete i form av väntjänst osv. som de kan utföra inte kan genomföras fullt ut. Herr talman! Jag vill till slut ändå tacka utskottet för svaren på mina motioner.
Herr talman! Det var kanske en liten miss av mig att inte ta upp det motionsyrkande som vi har framfört i dessa frågor. Vi har dock tidigare behandlat ett sådant yrkande i en folkpartimotion och fått igenom ett tillkännagivande från riksdagen till regeringen att den ska följa utvecklingen på det här området och återkomma till riksdagen med förslag till åtgärder.

Herr talman! Det är helt sant som Kerstin Heinemann tar upp att Folkpartiet har motionerat om detta tidigare och fått ett tillkännagivande till regeringen. Tyvärr har varken mitt eget parti eller några andra partier tagit dessa frågor på allvar, och speciellt inte från kommunerna. Informationen och kunskapen om dessa frågor hos kommunerna, oavsett vilken parti man tillhör, är väldigt dålig. Fast man nu tänker vidta åtgärder har väldigt mycket av detta inte kommit fram till kommunerna. Kommunpolitikerna förstår inte dessa frågor, och det gör inte heller kommunernas tjänstemän.
Herr talman! Då finns det ännu större anledning för kanske både oss socialdemokrater och folkpartister att trycka på regeringen att komma med förslag. Det borde kanske vara en del av den uppföljning som socialutskottet gör. Har vi medverkat till ett tillkännagivande till regeringen kanske vi från utskottets sida ska ta tag i frågan och se om vi kan kvicka på regeringen lite grann. Det är tydligen så att kommunerna inte tar i frågorna. Då får vi kanske komma med en liten pekpinne och tala om att vi inte accepterar det.
Herr talman! Jag är tacksam för all hjälp som man får i dessa frågor oavsett parti, Kerstin Heinemann. Jag kan för min egen del säga att jag genom de organisationer som jag representerar har försökt komma till tals med socialministern just för att diskutera de här frågorna. Jag har försökt göra allt vad jag kan för att förbättra situationen.

Herr talman! Jag begärde ordet bara för att i någon mån korrigera vad förra talaren sade i anförandet. Han sade att Folkpartiet har fört fram synpunkten om att beakta invandrares problem, och speciellt de äldres. Jag vill bara här klargöra att det inte var en riktig historiebeskrivning. Moderaterna har i ett flertal motioner vid flera tillfällen just beaktat vikten av mångfald, valfrihet och ibland särskilda lösningar för att tillgodose just äldre invandrares situation. Det är inte alltid tillfyllest att ha tvåspråkig personal i äldreboende. De äldre som är invandrare, som vi hörde här, återgår ofta till sitt tidigare språk. De behöver någon att tala med. Därför kan det vara viktigt att också skapa en mångfald av små boenden där äldre från samma ursprungsland får möjlighet att träffas. Det är inte alltid så roligt att kanske bara tala med personalen. Vi moderater anser därför det vara av yttersta vikt att beakta mångfald och valfrihet, skapa små boenden för äldre invandrare och att särskilt beakta deras situation.

Herr talman! Intresset för alkoholpolitik har varit påtagligt de senaste dagarna beroende bl.a. på WHO kongressen och olika förslag som läggs fram. Det är därför rätt passande att vi får en debatt i dag. Vi har nu att ta ställning till en av alla dessa handlingsplaner som Socialdepartementet tar fram med jämna mellanrum. För att börja med det positiva visar den nationella handlingsplanen för att förebygga alkoholskador att framsteg har skett när det gäller regeringens syn på en modern alkoholpolitik. Tydligen har samhällsutvecklingen och den debatt om behovet av en ny alkoholpolitik som vi drivit satt sina spår. Regeringen verkar nu inse att arbetet mot alkoholens skadeverkningar måste ske målinriktat mot riskgrupper, storkonsumenter och missbrukare och inte främst som hittills genom att trakassera medborgarna i allmänhet. Arbetssätt och metoder måste blir mer träffsäkra med fokus på dem som dricker mest och där skadorna är störst. Alkoholmissbruk förorsakar stort mänskligt lidande. Det är grogrund för kriminalitet och därigenom ett av våra största samhällsproblem. Mellan 300 000 och 400 000 svenskar är missbrukare, och i deras närhet lever kanske så många som kanske uppemot en miljon människor. Det är hustrur, äkta män och barn. Därtill kan man kanske också lägga runt 300 000 överförbrukare, de som är i riskzonen. Just därför är det så viktigt att Sverige nu genom kombinerade åtgärder får en modern alkoholpolitik. Men här sviker regeringen och planen. Mycket lite sägs om en verkligt ny alkoholpolitik. Bilden domineras i stället fortfarande av restriktioner och regleringsiver. Till gamla trakasserier läggs nya. Det är kontraproduktivt att göra så. Ska vi få en fungerande alkoholpolitik måste den åtnjuta ett brett folkligt stöd. Det kräver att inte bara problemen förs fram utan också att det goda bruket accepteras. Det är angeläget att göra åtskillnad på bruk och missbruk. Alltför ofta blandas de begreppen ihop. Det medför att man försummar att genomföra åtgärder för de grupper som verkligen har problem. Det behövs alltså en ny samlad alkoholpolitik. Herr talman! Den ökade internationaliseringen har medfört ökat handelsutbyte, ökat privat resande och närmande till andra länder när det gäller attityder och värderingar. Alltfler människor ser med egna ögon att den hittills förda svenska alkoholpolitiken inte självklart är den mest framgångsrika för framtiden. Samhället har förändrats och alkoholpolitiken har därför helt nya förutsättningar. Det bästa sättet att få ett bättre förhållningssätt till alkohol är genom klokt genomförd upplysning och information. Då duger inte skrämselpropaganda. Information om alkohol och alkoholens skador måste vara baserad på fakta och kunskap. De ekonomiska ramarna måste ge bättre utrymme än hittills för sådan information. I vårt budgetalternativ föreslog vi en förstärkning av informationsinsatserna genom att föra över bidraget från de traditionella nykterhetsorganisationerna. En sådan överföring skulle ligga väl i linje med önskemål om en nyanserad och oberoende information och en upplysningsverksamhet som kunde förnya arbetssätten. Herr talman! En politik som främjar förbud, restriktioner och byråkratiskt krångel får människor att närmast reflexmässigt reagera negativt. Det är allvarligt särskilt när det gäller de unga. Sverige ligger relativt högt när det gäller antalet unga, 13-åringar och yngre, som dricker sig fulla, detta trots vår restriktiva alkoholpolitik. Dess förmyndarattityd "tar" alltså inte på de unga. Däremot är berusningsdrickandet bland unga i vinländerna mycket ovanligare. Man dricker lite oftare men mindre mängder. I t.ex. Italien minskar vanedrickandet. Attityden till alkohol är uppenbarligen en annan. Tydligen påverkas inte den attityden på ett positivt sätt av förbud, restriktioner och förmynderi. För att förändra attityden gäller det i stället att mobilisera människornas egen ansvarskänsla för sig själva och sin omgivning. Det gäller att ta fasta på människors egen förmåga till ansvar hellre än att misstro dem och försöka kommendera fram ett beteende, Herr talman! Det är därför som vår alkoholpolitik utgår från respekten för den enskilde individens förmåga att ta ansvar för och forma sitt eget liv. En ny alkoholpolitik kräver en kombination av samverkande åtgärder. Flertalet människors möjlighet att hantera sitt alkoholbruk måste respekteras. Onödiga begränsningar och krångel måste tas bort. Förutsättningarna för den kriminella marknaden är att det finns en stor relativt riskfri vinst att hämta. Svartsprit och kriminalitet måste därför bekämpas kraftfullt genom förstärkta resurser till tull och polis. Den legala och beskattade alkoholens tillgänglighet måste öka. Generellt lördagsöppet är därför en självklarhet liksom att monopolet måste avskaffas. Den legala alkoholens pris måste sänkas. Då ändras förhållandet mellan risk och vinst så att den kriminella verksamheten hämmas. Vidare måste hjälpen till missbrukare förstärkas och effektiviseras. Langare och organiserade kriminella gäng som säljer svartsprit försvårar allt arbete med att hjälpa dem med alkoholproblem. Langarna vet när missbrukarnas sprit är slut, och då kommer de med nya dunkar. Langarna tar reda på när kunderna har pengar, t.ex. när bidrag betalas ut. Tillgången och det låga priset på den illegala spriten gör att missbrukarna dricker mer, har betydligt längre missbruksperioder och gör det svårare att få dem ur sitt missbruk. Minst 50 % av den alkohol som missbrukarna dricker är svartsprit. Varken hög alkoholskatt, restriktiv alkoholpolitik eller polisiära åtgärder har kunnat stoppa den svarta marknadens tillväxt. Tvärtom växer denna marknad på grund av extremt höga alkoholskatter, förmyndaraktiga begränsningar i tillgängligheten samt bristande satsningar på polis och tull. Den stora prisskillnaden mellan svart respektive beskattad alkohol dövar de flesta människors samveten. I dag beskattas 40-procentig sprit med 200 kr i Sverige. I Danmark är det ungefär 130 kr - ungefär dubbelt så mycket som i Tyskland. Få tycker tyvärr längre att det är ett särskilt märkvärdigt brott att köpa svartsprit. Det kan få förödande effekter på det allmänna rättsmedvetandet. Tyvärr, herr talman, är det ungdomar som med undantag för missbrukare är de som dricker mest svartsprit. Det är tillgången på svartsprit som gör att tonåringar enkelt kan få tag på alkohol. Det har bekräftats i närmast dagsfärska undersökningar bl.a. här från Stockholmsområdet. Den förda politiken har minskat medborgarnas förståelse för åtgärder mot kriminell alkoholhantering och minskat insatserna för hjälp till dem som har missbruksproblem. Det har varit negativt både för laglydighet och för folkhälsa. Herr talman! Ett sådant sammanhängande koncept som det jag skisserade måste till om man menar allvar med att minska alkoholens skadeverkningar. Det finns verkligen anledning att handla snabbt om vi inte helt ska tappa kontrollen över utvecklingen. Regeringens oförmåga att fatta beslut om skattesänkningar göder den kriminella marknaden. Vad kan man då förvänta sig om man sänker alkoholskatten? Det är naturligtvis en berättigad fråga. Några utredningar har tittat på förhållandet mellan pris, inköpsbeteende och kriminell verksamhet. Handelns Utredningsinstitut har gjort analyser av flera scenarier. Man säger att om skatten sänks med 50 % så kommer totalkonsumtionen att stiga med 2,7 %, privatimporten att sjunka med 67 % och svartspriten med 17 %. I ett sådant läge kommer staten att ta in nära 4 miljarder kronor mer i skatteinkomster jämfört med om inga justeringar görs. Samtidigt drivs kriminell verksamhet tillbaka. En sänkning av skatten på alkohol, precis som vi begär, skulle alltså inte leda till en totalt ökad konsumtion utan i första hand till en övergång från oregistrerad sprit och svartsprit till registrerad och legal alkohol. Färre ungdomar skulle utsättas för svartspritförsäljning. Herr talman! Att den stora prisskillnaden är det som i hög grad gynnar smuggling framgår också av vad den största norska dagstidningen Verldens Gang fick fram när man gjorde intervjuer med "framstående" smugglare. En erfaren sådan säger: När avgiftsnivån är så hög finns det möjligheter till goda förtjänster för spritsmugglare. Det lockar utländska aktörer. Målgruppen är enligt smugglarna vanliga laglydiga medborgare som tröttnat på höga priser och monopol. En annan smugglare säger att om Stortinget reducerat avgifterna på sprit så skulle de flesta av dessa kunder återvända till den legala försäljningen. Detsamma gäller nog i Sverige. Herr talman! Enligt dessa verklighetens experter är det alltså avgörande för att vi ska lyckas minska skadorna av alkohol att vi för en sådan tillgänglighets och prispolitik att respekt för lagar upprätthålls och att den kriminella verksamheten, som just slår hårdast på missbrukare och ungdom, motverkas. Likaså är det nödvändigt att åldersreglerna är förståeliga. En ung människa som uppnått 18 år är valbar till riksdagen, har rösträtt, rätt att ta körkort, rätt att ingå äktenskap och rätt att förtära alkoholhaltiga drycker på restauranger och barer. Det är då uppenbart ologiskt och svårbegripligt att åldersgränsen för inköp av alkohol på Systembolaget inte sammanfaller med myndighetsåldern i övrigt. Därigenom minskas trovärdigheten i alkoholpolitiken, och särskilt de ungas förståelse för den. Därmed minskar också möjligheten att förebygga ett skadligt alkoholbruk. Åldersgränsen bör ändras, och motsvara myndighetsåldern. En alkoholpolitik som ska ha möjlighet att lyckas minska alkoholskadorna - det som handlingsplanen handlar om - måste respektera de unga myndiga som beslutskapabla personer. Herr talman! Det är anmärkningsvärt att regeringen anser sig behöva skärpa reglerna för restaurangers öppethållande. Det måste ses som en ren klåfingrighet eller möjligen en vilja att visa handlingskraft i det lilla när man inte klarar av att ta de stora tagen i alkoholpolitiken. Det är alltså en rökridå. Resultatet av dagens reglerade stängningstider är att de flesta restauranger stänger samtidigt. Det medför en ansamling av folk på gator och torg vid ett och samma tillfälle. Självfallet leder det rätt ofta till bråk. Det vore klokare om restauranger kunde stänga under lugna former efter det att serveringen avslutats. Det måste dessutom vara bättre att tillåta lagliga restauranger att ha öppet när och om det finns efterfrågan även på alkoholservering än att genom skärpta regler driva fram en expansion av kriminell svartklubbsverksamhet. Även här gäller att vi inte ska gynna illegal verksamhet. Med regeringens åtgärder våras det för svartklubbarna. Att jämföra med förhållandena för 10-15 år sedan är naivt. Då fanns inte, till skillnad från i dag, en etablerad alkoholmaffia, utbredd smuggling och trafficking. Ett förbud betyder att vi medvetet ger starthjälp till en kriminell verksamhet av ett slag vi knappast kan föreställa oss. Det kan inte vara riksdagens uppgift att underlätta och bidra till kriminell verksamhet. Jag menar att reglerna för restaurangers stängningstider helt bör avskaffas och att stängningstiderna ska vara en angelägenhet för respektive restaurangägare. Herr talman! Regeringen anser också att åtgärder måste vidtas för att hindra att gällande reklamregler kringgås. Det är framför allt lättölsreklamen i TV som bekymrar regeringen. Det måste vara en märklig alkoholpolitisk åtgärd att angripa reklam för ett närmast alkoholfritt alternativ samtidigt som den svenska marknaden ständigt nås av satellitburen reklam för såväl öl som starksprit. Enligt min mening måste det i stället vara bra att sådan reklam finns som visar lättöl som ett gott alkoholfritt alternativ. Följden av skärpta bestämmelser mot lättölsreklam blir endast att situationen för svenska bryggerier, som är de som gör lättölsreklamen, försämras i konkurrensen med utländska bryggerier. Jag har i dagarna sett hur ett svenskt bryggeri i min hemort måst friställa människor på grund av konkurrensnackdelar beroende på hög ölskatt. Att till det lägga ett reklamförbud för lättöl är att lägga sten på börda. Finn i stället i samarbete med industrin lämpliga former! De åtgärder som regeringen vill vidta kan alltså inte anses som alkoholpolitiskt befogade, utan endast förorsakade av en otämjd vilja att lägga sig i, reglera och agera storebror för hela svenska folket. Lika lite som det finns någon alkoholpolitisk mening i detta så finns det det i att tillsätta en särskild utredare med uppdrag att försöka begränsa sponsringen i idrotten. Genom sponsring får idrottsföreningar ekonomiska möjligheter att bedriva verksamhet bl.a. för ungdom. Det kan man i stället nyttja för god information mot alkohol och för att ge en meningsfull fritid. Herr talman! För att sammanfatta: Handlingsplanen präglas fortfarande av synen att den gamla, restriktiva svenska alkoholpolitiken är bäst i världen och att eventuella förändringar i liberaliserande riktning är olyckliga, men tyvärr ofrånkomliga. Även om regeringens handlingsplan innebär ett litet steg framåt mot en modern alkoholpolitik så saknas fortfarande en tydlig attitydförändring. På flera punkter blir det t.o.m. en skärpning av den restriktiva alkholpolitiken vad beträffar reklam, öppettider på restauranger osv. Men viktigast är kanske det som inte görs. Det blir åtminstone i nuläget inte några sänkningar av alkoholskatten. Det vore en åtgärd som skulle minska svartspriten, motverka kriminalitet och ge jobb i Sverige. Men man låter tiden rinna i väg.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

Herr talman! Ska jag ta hand om min broder? Denna klassiska fråga blev konkret för mig på julaftons kväll när jag fann två redlöst berusade 15-åringar liggande i diket utanför min bostad i minus sju graders kyla. Den minst påverkade försökte släpa sin totalt utslagne kamrat med sig. Så reell är den verklighet som den här presenterade handlingsplanen ska försöka motverka. miljoner kronor anslås till förebyggande insatser mot alkoholskador. Slår man ut de 300 miljoner kronor som under tre år avsätts för insatser i kommuner räcker dessa till en knapp halvtidstjänst per kommun. För att få en verklig effekt måste kommunerna själva skjuta till resurser - resurser som nu inte finns. Dessutom sträcker sig de ekonomiska åtagandena från statens sida endast tre år framåt. Därefter får kommunerna hantera frågorna bäst de kan. Vad som är uppseendeväckande med den förda alkoholpolitiken är bristen på helhetsgrepp. Vi får i denna kammare behandla omläggningen av den svenska alkoholpolitiken i fragmentariska stycken. Den osäkerhet som därmed uppstår är klart negativ och innebär att man inte kan ana var slutmålet är beläget. Vi kommer efter denna vårtermin att ha behandlat frågor som berör alkohol vid sex olika tillfällen under sammanlagt 20 månader. Man kan med fog tala om brist på långsiktighet. Om man ser på själva propositionen är syftet i sig gott, och det innebär inga problem för oss kristdemokrater att ställa oss bakom en del av de förslag som läggs fram. Punkter som rör inriktningen av alkoholpolitiken är bra men borde nog kompletteras med bl.a. tillgänglighetsaspekten. Det är också ett kardinalfel att avgränsa handlingsplanen till tre år. All erfarenhet visar att så fort insatserna upphör återkommer problemen. Det behövs betydligt mer av långsiktighet och helhetsgrepp i den svenska alkoholpolitiken för att hantera en alltmer besvärlig situation. Vi kristdemokrater anser att det fordras nytänkande och utveckling. Kopplingen mellan tobak, alkohol och droger är klart vidimerad, och därför föreslår vi att regeringen i samband med reformeringen av Folkhälsoinstitutet inrättar en särskild enhet som har att hantera dessa frågor. Alkoholinspektionen skulle efter en omorganisation kunna utgöra denna nya enhet. Fru talman! Det finns ingen orsak till att Sverige ska hasta med att avhända sig prisinstrumentet i förtid. Det finns en övertro på att detta helt skulle eliminera försäljningen av svartsprit. Den legala alkoholen kommer alltid att vara dyrare än den illegala. Vi ser också hur andra europeiska länder inför en alltmer restriktiv alkoholpolitik efter erfarenheter av ökade alkoholskador. I detta läge finns det ingen anledning för Sverige att förhasta sig när det gäller skatter på alkohol. I en nyligen presenterad rapport från WHO framgår att varje år tar alkoholen livet av 55 000 unga européer. Det är en utmaning av format, som fordrar allt annat än blåögdhet. Tillgänglighet är en annan faktor som påverkar konsumtionen. Genom majoritetens alltför tidiga anslutning till EU:s införselkvoter befinner vi oss nu i en situation där vi också har att möta ett externt inflöde över gränserna, särskilt i södra Sverige. Vi har i framtiden att räkna med ökade alkoholskador och måste nu göra det bästa av situationen. Vad gäller de lördagsöppna systembutikerna har vi nu fått bekräftat det vi kristdemokrater framförde i debatten, att en tillförlitlig utvärdering skulle bli mycket svår att genomföra. Ett år är alldeles för kort tid för att presentera en verklighetsförankrad utvärdering. I södra landsändan har man dock noterat ett ökat inslag av våld i hemmen i samband med alkoholförtäring. På vissa försöksorter har också flera bilister blivit av med sina körkort på grund av rattonykterhet utanför systembutikerna. Vi kristdemokrater önskar att man i propositionen hade mer lyft fram familjens betydelse i att motverka ungdomars alkoholvanor. Om vi på ett bättre sätt lyckas mobilisera denna viktiga resurs skulle vi även på detta område nå bättre resultat i det förebyggande arbetet. Alkoholdebuten går allt längre ned i åldrarna, och vi anser att handlingsplanen borde tydligare framhålla behovet av kraftfulla insatser riktade mot att stödja familjer med alkoholproblem. Samhällets insatser för att förebygga ohälsa kan aldrig ersätta föräldrarnas ansvar och möjligheter att påverka sina barn. Vi gläds åt att ANT-undervisningen i skolan äntligen uppmärksammas och föreslås få en ökad prioritering. Det är en fråga som vi kristdemokrater länge drivit. Tyvärr finns exempel på skolor med s.k. tillåtande attityd, vilket enbart är kontraproduktivt i det alkoholförebyggande arbetet. De s.k. vita zonerna, där trafiken ingår, är viktiga att upprätthålla. I Sverige avlider årligen ca 100 personer i trafikolyckor där alkohol finns med i bilden. Detta är givetvis helt oacceptabelt och borde ha lyfts fram tydligare i propositionen. Det är glädjande att propositionen klart framhåller betydelsen av de ideella organisationernas insatser och att dessa också får del av avsatta resurser. Samhället måste i betydligt större omfattning ta vara på den viktiga kompetens och resurs som dessa rörelser tillför vårt samhälle. Det finns därför all anledning att nykterhetsorganisationerna ges samma förutsättningar som idrottsrörelsen när det gäller fördelningen av de generella bidragen. Alkoholfrågorna kommer att debatteras flera gånger denna vår, och vi får då möjlighet att återkomma till andra delar av den alltmer diffusa framtida svenska alkoholpolitiken. För er som undrar hur det gick för de berusade ungdomar jag berättade om i början kan jag meddela att det slutade väl. De kom hem. Mitt samvete bjöd mig att gå ut och se efter om de hade kommit därifrån, och så var faktiskt fallet. Fru talman! Vi står givetvis bakom samtliga våra reservationer, men jag nöjer mig med att yrka bifall till nr 2 och nr 17.

Fru talman! Jag vill börja med att yrka bifall till reservationerna nr 17 och 23, men jag står självfallet bakom övriga reservationer där Centerpartiet förekommer. Fru talman! Centerpartiet står helt bakom en alkoholpolitik som syftar till att minska alkoholens medicinska och sociala skadeverkningar genom att minska totalkonsumtionen. Vi ska dessutom rikta insatser till särskilt känsliga grupper och framför allt ha en hög ambitionsnivå inom det alkoholförebyggande arbetet. Unga människor bör helt avstå från alkohol. Kroppen är inte tillräckligt utvecklad för att klara alkoholen, och det gör att de medicinska skadorna kan bli stora. Dessutom riskerar en tidig start med hög alkoholkonsumtion att leda till en hög konsumtion även i vuxen ålder. Detta är några av orsakerna till att en av de främsta uppgifterna för samhället och alkoholpolitiken bör vara att få ungdomar att helt avstå från alkohol. Mot den här bakgrunden blir man uppriktigt ledsen och djupt bekymrad över ökad totalkonsumtion och de rapporter om ungdomsfylleri som kommer från socialtjänsten, polisen och via medier, om att det är trendigt och inne att dricka, TV-såpor och ungdoms-TV där alkoholen flödar, den europeiska trenden att ungdomar dricker alltmer alkohol och även blandar med andra droger. Alkoholen har blivit tillgängligare genom EU medlemskapet och Sveriges hantering av införselreglerna, genom att vi reser mer, den aggressiva marknadsföring som sker inte minst via Internet, alkoholtillstånden som ökar, lördagsöppet på Systemet osv. Alkoholliberalismen breder ut sig. "Det liknar hyckleri att öka tillgängligheten på alkohol och samtidigt uppröras över att ungdomar dricker mer", säger en alkoholforskare från CAN i en tidningsintervju. Jag delar den uppfattningen. Vi som föräldrar, och vuxna generellt, har den viktigaste uppgiften i arbetet med att begränsa alkoholkonsumtionen bland unga. Ungdomar gör som sina föräldrar. Regeringen väljer att i propositionen lyfta fram flera institutioners och myndigheters ansvar för alkoholkonsumtionen. Enbart i ett kort avsnitt lyfter regeringen fram föräldrars ansvar och med perspektivet att det är samhällets ansvar att informera föräldrarna. Centerpartiet anser att föräldrarnas och familjens roll på ett helt annat sätt måste betonas, att föräldrarna måste engageras mer och ges den avgörande roll de faktiskt har. Vi från Centerpartiet anser, i likhet med Kristdemokraterna, att handlingsplanen bör tydliggöras i avseende på föräldrars möjligheter att påverka ungdomars alkoholkonsumtion. Vi borde även på ett tydligare och kraftfullare sätt stödja familjer med alkoholproblem. Många barn och kvinnor far illa i missbrukarmiljöer, vilket är helt oacceptabelt. Inom ramen för WHO-arbetet sattes i mitten av 70-talet upp ett mål som innebar att totalkonsumtionen skulle minska med 25 % fram till år 2000. Det gick åt skogen. Regeringens målsättning är nu att minska alkoholkonsumtionen till år 2005. Det är stor skillnad i ambitionen att "bara" vända trenden och att sätta upp en tydlig målsättning med ambitioner, följda av konkreta och handfasta åtgärder. Nu gäller det att den kommunala nivån, som har större möjligheter att jobba konkret och målinriktat, verkligen lyckas. Dessutom blir självfallet arbetet över nationsgränserna alltmer betydelsefullt. Regeringens och socialministerns engagemang och värdskap för WHO konferensen, som ägt rum här i Stockholm, för att ta fram en EU-strategi för att skydda ungdomar från alkoholrelaterade skador är vällovligt. Fru talman! Allmänt kan sägas att regeringen ägnar stort utrymme i propositionen åt att ange vad andra ska göra. Däremot saknas insatser, tycker jag, när det gäller det som borde vara statens uppgifter. Det gäller t.ex. på vilket sätt den illegala sprithanteringen ska stävjas och riktlinjer till polisen om att öka insatserna gentemot svartspriten. Detta borde vara en viktig inriktning för den nationella alkoholpolitiken fram till år 2005 i synnerhet för att minska alkoholen bland unga. Därför anser vi från Centerpartiet att det bör vara en punkt i huvudinriktningen för den nationella alkoholpolitiken. Centerpartiet delar regeringens uppfattning att kommunerna måste ha en central roll i såväl alkoholförebyggande arbete som vård och behandlingsinsatser. Det är viktigt med en tydlig ansvarsfördelning. Däremot har vi invändningar när det gäller hur resurserna fördelas och systemet med specialdestinerade bidrag. Det ska enligt vår uppfattning inte vara de kommuner som är bäst på att skriva ansökningar eller i sämsta fall har de bästa kontakterna som ska ha pengarna. Ge i stället kommunerna ett tydligt ansvar. De dem förtroendet att i samarbete med landsting, ideella organisationer, polis och näringsliv samordna och genomföra de konkreta insatserna. Fördela medlen via generella statsbidrag och gör, inte minst, ordentliga uppföljningar. Pengarna till de ideella organisationerna är väl motiverade, och det borde egentligen ha varit mer. De har en mycket viktig uppgift inte minst på lokal nivå, men även på nationell och internationell nivå. Folkölskonsumtionen bland unga är ett stort problem. Det går alldeles för lätt att komma åt folköl fast man inte har åldern inne. Alla försäljningsställen är tyvärr inte lika nogräknade. Kommunerna har ett tillsynsansvar, men många kommuner lever inte upp till det kravet. Centerpartiet anser att handlare som avser att sälja folköl ska anmäla detta till kommunens tillsynsenhet och att kommunerna ska ha möjlighet att ta ut en mindre avgift för att täcka kostnaden för tillsynen. Vi har flera gånger och under lång tid lagt fram detta som vårt förslag. Regeringen utreder och utreder. Nu aviserar man ett förslag som går i vår riktning, och det var på tiden. Fru talman! Totalkonsumtionen av alkohol måste sänkas för att vi ska uppnå önskvärda välfärds och hälsomässiga vinster. Det krävs ett batteri av åtgärder alltifrån attitydpåverkande och opinionsbildande insatser till förebyggande insatser. Man måste begränsa tillgängligheten när det gäller alkohol, erbjuda alkoholfria uppväxtmiljöer, skjuta upp debutåldern och stödja föräldraansvaret. Det krävs bättre vård och behandling, punktnykterhet och åtgärder mot svartspriten. Det krävs internationella och nationella insatser och att vi gör det kommunala ansvaret mycket tydligt. Detta ska göras med förtroende och med tydlig uppföljning. Även om alkoholfrågan är komplex och nya hot hela tiden dyker upp får vi aldrig förtröttas i vår kamp mot alkoholen och dess skadeverkningar. Centerpartiet vill medverka aktivt i den kampen.
Fru talman! Jag vill ge en reflexion för att göra bilden lite tydligare av vad Kenneth Johansson sade. Jag håller med honom om att det finns mycket starka skäl för att följa förändringar i utvecklingen och se om vi är på väg mot ett ökat ungdomsdrickande. Finns det verkligen bärkraft i det? Det är möjligt att det förhåller sig så. Sannolikt beror det på den stora tillgången på svartsprit. Det är det som har ändrats i samhället, och det är det som ungdomar dricker. Där finns det som jag sade många skäl att arbeta aktivt för att minska kriminaliteten. Men man ska inte bara fastna för något som eventuellt händer nu utan se vad som har hänt över en längre period. Vi dricker inte mer i Sverige än vad vi gjorde på 60-talet. Det är ca 6 liter ren alkohol per år. Men vi har ändrat oss från att dricka 70-80 % starksprit till att dricka ungefär 20 % starksprit. Det är en attitydförändring som är bra därför att det inte ger skador på samma sätt. Ser man på Europa som helhet ska man ha klart för sig att förbrukningen har sjunkit med 20 % sedan mitten på 70-talet och nu är ungefär 9 liter - det mål som WHO ville uppnå i början på 90-talet därför att man tyckte att det var ett realistiskt mål. Minskningen har huvudsakligen skett i länder med en rätt tillåtande attityd som lägger ansvaret på den enskilde och som inte förbjuder och skambelägger utan möter med information. Man kan se att länder som Italien och Frankrike har sänkt sin konsumtion med 40 % under denna tid. Därför tycker jag att man inte bara ska svartmåla, utan man ska se möjligheterna i en annan alkoholpolitik, samtidigt som man, som har sagts här, ska vara oerhört uppmärksam på om det sker trendförändringar som är bestående. Man ska se om det har samband, vilket jag tror är alldeles uppenbart, med att vi har en politik som gör det svårt att få tillgång till svagare alkoholdrycker av typen vin därför att man handlar på Systemen. Det är oerhört enkelt att få del av smugglarnas och langarnas sprit som de går på skolgårdarna med. Det är där skon klämmer, och det måste vi förändra om vi ska komma vidare.
Fru talman! Jag tycker naturligtvis att det är bra att vi dricker svagare drycker. Det är ett steg i rätt riktning. Men fortfarande kan varken jag, Leif Carlson eller någon annan snacka bort de rapporter som kommer. Det är ett jätteproblem som vi fortfarande har. Det är ett jätteproblem att möta den alkoholliberalism som smyger sig över oss och som innebär att tillgängligheten ökar. Jag är av den uppfattningen - det gäller generellt - att en ökad tillgänglighet leder till ökad konsumtion, som i sin tur leder till ökade skadeverkningar. Tror man på den teorin - jag vet att Leif Carlson inte gör det, men jag tror på den - blir slutsatsen att vi ska begränsa tillgängligheten. Allra viktigast är det att göra detta för det uppväxande släktet.
Fru talman! Problemet, fru talman, är att tillgängligheten är så god just på grund av att det är en kriminell verksamhet som gynnas och får frodas och växa sig stark och organiseras genom att man gör den beskattade legala alkoholen så svår att få tag på och genom att man sätter ett pris på den som gör att den inte kommer i fråga. Hade vi i stället en måttlig avvägning skulle vi kunna begränsa tillgängligheten relativt väl genom att folk fick förståelse för politiken, men nu dränks vi i stället i en flod av svartsprit. Svartspriten utgör över 50 % av den sprit som dricks av dem som är känsligast för det, dvs. missbrukare och ungdom. Det är inte genom att ytterligare försvåra för den legala kontrollerade alkoholen som vi kan minska konsumtionen, utan det är i stället genom att skapa sådana förutsättningar att vi slår ihjäl den kriminella verksamheten och genom att sedan lita till att människor genom information och självbestämmande själva kan sköta den vanliga legala konsumtionen.
Fru talman! När det gäller svartsprit och kriminell verksamhet kritiserade jag i mitt anförande handlingsplanen för att man på nationell nivå gör alldeles för lite just när det gäller de delar som man har ansvar för där. Uppgiften att med polisiära insatser och tullinsatser, etc., komma åt svartspriten är en av de uppgifter som borde betonas. Det som är förbjudet är förbjudet, och det ska också följas upp och vidtas åtgärder. Leif Carlson talar om en måttlig avvägning. Här har vi en skillnad. Vad är en måttlig avvägning? Jag vill se en begränsning av tillgängligheten, och Leif Carlson vill i det närmaste släppa allt fritt och plocka bort åldersgränser. Det ska egentligen inte finnas några restriktioner alls, om jag förstår det rätt. Här har vi olika uppfattning och syn. Jag tror till hundra procent på min uppfattning, och Leif Carlson tror väl till hundra procent på sin. Då får man mötas och diskutera och se vem som har de största förutsättningarna att driva en politik som kan få ett stöd både här i riksdagen och bland folk i gemen. Jag tror och hoppas att det ska gå att fortsätta att arbeta för totalkonsumtionsmodellen, hålla fast vid en restriktiv alkoholpolitik och motverka den alkoholliberalism som sprider sig.

Fru talman! Propositionen ger uttryck för en hög ambitionsnivå, och det finns mycket som Folkpartiet instämmer i. Men vi har vissa invändningar när det gäller historieskrivningen, alkoholpolitikens målsättningar, kommunernas roll m.m. Utifrån betänkandet kan man också säga att i stora drag är sex partier ganska överens om alkoholpolitiken i vårt land. Det är egentligen endast Moderata samlingspartiet som skiljer ut sig, och det ganska markant, tycker jag. Fru talman! Det är bra att det i propositionen framgår att målen för alkoholpolitiken ligger fast, att skadorna ska begränsas och att konsumtionen ska minska. I tidigare alkoholpolitiska mål har det dock handlat om inte bara att minska totalkonsumtionen utan även att minska det skadliga dryckesbeteendet och att minska dryckesbeteendet även om det inte är skadligt. I 1977 års lagstiftning slogs fast att målet är att generellt åstadkomma återhållsamma alkoholvanor och att alkoholpolitiken därför borde inriktas på att försöka motverka konsumtion som leder till berusning eller vanemässigt bruk. Folkpartiet anser att det vore lämpligt att regeringen återgick till det målet. Det kommer visserligen inte att bli lätt att klara de här målsättningarna. All hittillsvarande forskning om effekter av alkoholpolicy talar för att konsumtionen kommer att öka i Sverige. I propositionen föreslås 300 miljoner kronor till kommunerna under en treårsperiod. Detta räcker till att anställa en person, och det är i och för sig bra. Vi känner dock en oro för att det inte räcker till, eftersom det finns en bristande beredskap bland förtroendevalda och ledande tjänstemän i kommunerna. Man saknar framför allt känsla för policy. Folkpartiet vill, förutom de 300 miljonerna, tillföra ytterligare 150 Fru talman! Folkpartiet vill understryka vikten av den hittills förda alkoholpolitiken. Den har syftat till att minska alkoholmissbruket och präglats dels av beskattning, detaljhandelsmonopol samt regler för utskänkning och prissättning, dels av insatser inom hälso och sjukvård samt socialtjänst av såväl förebyggande som rehabiliterande karaktär. Stora insatser har också gjorts av ideella organisationer. Vi anser att den alkoholpolitiska inriktningen bör vara dels att få storkonsumenterna att minska sitt drickande, dels att hindra nyrekrytering av alkoholmissbrukare. Det är också angeläget att minska ungdomars umgänge med alkohol. All erfarenhet visar att ju längre alkoholdebuten skjuts upp, desto större är möjligheten att undvika missbruk. För att uppnå detta mål är det angeläget att vi arbetar med olika typer av förebyggande insatser. Vi anser att den svenska alkoholpolitiken även fortsättningsvis bör vila på grunder som attitydförändringar, begränsad tillgänglighet, försäljningsmonopol och en aktiv prispolitik. Fru talman! Den här propositionen har till stor del blivit nödvändig på grund av regeringens misslyckande i förhandlingarna med EU om det svenska undantaget för privatpersoners införsel av alkohol. Enligt Folkpartiets uppfattning borde Sverige ha stått fast vid tolkningen att de svenska undantagsreglerna automatiskt skulle förlängas såvida inte rådet fattade ett enhälligt beslut om annat, dvs. att de svenska undantagsreglerna inte hade någon bestämd sluttidpunkt. I och med att regeringen misslyckades har en situation skapats där en stor del av befolkningen kan föra in en betydande del av sin årskonsumtion av vissa sorter av alkoholdrycker. I en sådan situation blir det mycket svårare att fortsättningsvis hävda den hittills förda prispolitiken som ett effektivt instrument för att begränsa alkoholkonsumtionen. Det tycker vi är mycket olyckligt. Fru talman! Betydelsen av kommunala alkoholpolitiska program är stor. Det står redan en hel del om detta i propositionen, och många kommuner har redan sådana program. Problemet är emellertid att de ofta är arkivprodukter. Vi har i vår motion lagt fram förslag till att förbättra kommunernas alkoholpolitiska programarbete på ett stort antal punkter. Vi tycker också att det är viktigt att ideella organisationer får en stor del i detta arbete. Det alkohol och drogförebyggande programmet måste också ha en långsiktig karaktär och ej vara något kort, tidsbegränsat projekt. I går publicerades en rapport från CAN som visar att svenska ungdomars inställning till alkohol i stort sett inte har förändrats sedan 1995. En något större andel av ungdomarna har dock råsupit, dvs. druckit minst fem öl eller fem glas sprit vid samma tillfälle, minst tre gånger den senaste månaden 1999 jämfört med 1995. Andelen bland pojkarna ökade från 19 till 22 % och bland flickorna från 12 till 13 %. Sverige placerar sig därigenom över snittet i Europa. Vi har också fått rapporter om att många väldigt unga dricker stora mängder alkohol. Inte minst har rapporter från Maria Ungdomsklinik visat detta, och det är naturligtvis mycket allvarligt. Nya vägar för att informera ungdomar om alkoholens skadeverkningar måste finnas. Man kan tyvärr konstatera att vi på den punkten i hög grad har misslyckats. Det förebyggande arbetet är naturligtvis det allra viktigaste, men viktigt är också vården av unga alkoholmissbrukare. Trycket på behandlingshemmen för ungdomar med missbruksproblem har ökat. Det är därför viktigt att det finns tillräckligt med platser så att framför allt unga med alkoholproblem får den hjälp de behöver. Kommunerna måste helt enkelt köpa de platser som krävs. Det är kortsiktig och oklok politik att snåla på kostnaderna om de pengar som används kan hindra att unga fastnar i en livslång drog och brottskarriär som ju ofta följer på drogmissbruk. Ett problem för kommunerna är dock att resultaten av missbrukarvården är så dåligt utvärderade. Det finns få undersökningar som visar om individen blir fri från missbruk, och det är inte alltid så att ett projekts kostnader har ett övertygade samband med den behandlingseffekt som uppnås. En annan viktig åtgärd är att stoppa langningen. Regeringen nämner frågan men hänvisar endast till Alkoholutredningens remissbehandling. Folkpartiets bedömning är att det redan nu bör vidtas åtgärder mot langning till minderåriga, och här ingår naturligtvis svartspriten som en stor del. Här är naturligtvis polisens insatser av största vikt. Från Folkpartiet vill vi satsa på fler poliser ute på gatorna som kan bekämpa just den här langningsbiten. Det behövs också en uppstramning av reglerna för försäljning av folköl. Här vill vi gå snabbare fram än regeringen. Vi föreslår att regeringen redan nu ska ta initiativ till hårdare sanktionsmöjligheter mot de försäljare som bryter mot lagstiftningen. Det bör finns ekonomiska sanktioner att ta till mot de butiker som bryter mot bestämmelserna om försäljning av folköl till minderåriga. Sanktionerna skulle kunna vara utformade efter t.ex. dagsbotsmodell. Fru talman! Ett område som inte är omnämnt i propositionen men som borde vara högprioriterat är hindren för sekundärprevention i sjukvården. Patienter som sökt sig till sjukvården för en alkoholrelaterad skada är i regel mer mottagliga för prevention efter behandlingen än innan de kom till sjukvården. Därför bör frågorna kring sekundärprevention i sjukvården redas ut. Vilka är hindren för genomförande av sekundärprevention inom sjukvården? Det är angeläget att den frågan besvaras snabbt. Ett annat problem som väcks i sammanhanget är om flertalet människor med alkoholproblem inte vill söka hjälp inom socialtjänsten eller på alkoholklinikerna. Hur kan man då sprida enkla men dokumenterat effektiva behandlingsmetoder inom primärvården? Fru talman! Vin och Sprit AB har inte på många år tagit något socialpolitiskt ansvar. Folkpartiet föreslår därför att staten säljer företaget, vilket beräknas tillföra statskassan runt 30 miljarder kronor. En del av räntevinsterna bör användas till en storsatsning på att minska alkoholmissbruk och narkotikaanvändning bland unga. Vi bedömer att ett samlat åtgärdsprogram under flera år framåt kan behöva kosta 150 miljoner kronor årligen, utöver de resurser som redan finns. En försäljning av Vin och Sprit AB kan ge de resurser som krävs. Att sälja Vin och Sprit AB innebär ingen alkoholpolitisk nackdel, snarare tvärtom. Statsmakten förlorar i trovärdighet när man å ena sidan argumenterar för en restriktiv alkoholpolitik och å andra sidan samtidigt tjänar grova pengar på spritförsäljning. Fru talman! I mitt anförande har jag berört en del av Folkpartiets förslag och därmed reservationer. Elver Jonsson kommer senare i debatten att ta upp ytterligare förslag. Jag står bakom samtliga våra reservationer i betänkandet men yrkar bifall endast till reservation 4, som tar upp vår syn på huvudinriktningen av alkoholpolitiken.

Fru talman! I det här betänkandet har Miljöpartiet ingen egen motion, men däremot är Miljöpartiet med i några flerpartimotioner. De skrivningar som utskottet har gjort i sina bedömningar av dessa motioner har varit sådana att jag har valt att inte reservera mig till förmån för motionsförslagen. Däremot har jag ställt mig bakom ett yrkande i en motion av Lars Gustafsson, där han föreslår att regeringen lägger fram förslag till en ändring så att likvärdiga regler ska gälla vid onykterhet till sjöss och vid bilkörning. Det förvånar mig att det fortfarande finns de som anser att det ska vara skillnad i nykterhet på land och till sjöss. Utskottets majoritet avstyrker yrkandet med motivationen att man bör avvakta det utredningsförslag om åtgärder mot sjöfylleri som ska redovisas inom kort. Eftersom vi inte vet var utredningen landar tycker jag att det finns all anledning att redovisa våra synpunkter i den frågan. Med de snabba båtar som finns och den skärpa som krävs vid många situationer till sjöss är det obegripligt för mig att vi inte redan nu har samma regler till sjöss som i trafiken. Jag har väntat på sådana förslag i snart 40 år. Till betänkandets moment 14 finns två reservationer som berör nykterhet till sjöss och i trafiken. Miljöpartiets reservation tar bara upp sjöfylleriet, medan Kristdemokraternas reservation även tar upp alkoholen i trafiken. För att inte två bra reservationer ska ställas mot varandra släpper jag min reservation, och i stället yrkar jag bifall till reservation 19, Kristdemokraternas reservation. I övrigt står jag i stort bakom handlingsplanen, även om jag saknar en del viktiga bitar. Jag tycker att det är bra att den svenska alkoholpolitiken även fortsättningsvis ska syfta till att minska alkoholens medicinska och sociala skadeverkningar, att insatser för barn och ungdomar här betecknas som särskilt viktiga, att utskottet anser att förstärkta åtgärder behövs när det gäller särskilda stödinsatser för riskgrupper. I betänkandet räknas en rad viktiga insatser upp. Det är särskilda stödinsatser för riskgrupper, vård och behandlingsinsatser, opinionsbildning och information, begränsning av tillgänglighet och marknadsföring av alkoholdrycker. Det är också bra att det avsätts pengar för att genomföra handlingsplanen. Fru talman! Jag vet att det snart kommer en proposition som tar upp försäljning av folköl, men jag tänker ändå ta upp den frågan. Jag tycker att folköl borde ha funnits med i en handlingsplan för förebyggande av alkoholskador där man talar om insatser för barn och ungdom. Folkölen är ju många ungdomars berusningsmedel nr 1. Det är billigt, och det är tillgängligt dygnet runt sju dagar i veckan. Jag frågade en ung grabb för några dagar sedan hur många folköl han behövde för att bli berusad. Svaret blev tre fyra stycken. Jag tyckte det lät nästan omöjligt. Kan man verkligen inhandla några folköl för 20-30 kr i vilken butik som helst och berusa sig på dem? Jag tyckte att jag måste testa. Jag köpte en sexpack folköl och provade. Efter tre folköl var jag nöjd, och jag var förvånad över att jag kände mig så pass påverkad som jag gjorde. Det här testet borde alla som inte är nykterister göra. Många föräldrar borde göra det - och alla de som tror att folköl är något harmlöst, endast en måltidsdryck. Det är den faktiskt inte. Det känns märkligt att regeringen i det närmaste struntar i folkölen. Men jag kanske kan få något bra svar på frågan när Rinaldo Karlsson kommer upp i talarstolen. När det gäller bilkörning har jag av polisen fått veta att man inte ska köra bil efter att ha druckit två folköl och att man ska avstå redan efter en folköl. Med tanke på det är det därför olyckligt att folköl säljs på bensinmackar. Det finns tusentals bilister som varje dag kör alkoholpåverkade. Intentionerna i betänkandet är i stort bra, men det finns motsägelser. Är det verkligen den väg vi tar som är den som beskrivs i betänkandet? Det är svårt att tro med tanke på signaler om sänkta alkoholskatter, att missbrukare i princip ska vara döende innan de tas in för tvångsvård, att tillgängligheten ökar på Systembolaget med hjälp av lördagsöppet. Dessa frågor får jag återkomma till när propositionen om ändringar i alkohollagen kommer. Det är en proposition som Miljöpartiet inte står bakom. Leif Carlson tog upp några frågor. En fråga jag håller helt med om är att det behövs förstärkta resurser till polis och tull för att komma till rätta med svartspriten. För en tid sedan hade jag sällskap på tåget med en tulltjänsteman från Sundsvall. Han beskrev situationen så att jag förstod att det i princip inte finns någon kontroll i hamnarna utefter Norrlandskusten. Kontrollen har ordnats så att det är jour vissa veckor. En helg har Gävle jouren, en annan helg har Sundsvall jouren, en tredje helg har Östersund jouren och fjärde helgen har Storlien jouren. Då förstår ni att jour i Storlien med ett så stort område att ansvara för är detsamma som ingenting. De som håller på med illegal verksamhet känner väl till detta. De vet när det är helgöppet eller när det kan bli kontroll. Däremot håller jag inte med Leif Carlson när han tror att låga skatter på alkohol skulle minska mängden svartsprit. Jag tror faktiskt att illegal och kriminell verksamhet ska mötas med polis och tull. Man ska inte inbilla sig att man kan konkurrera ut illegal verksamhet. De har sådana marginaler, att vilket pris man än sätter på den legala spriten kan den illegala bli billigare. När det gäller lördagsöppet och illegal sprit har Leif Carlson sagt att det är missbrukare och ungdomar som köper den illegala spriten. Jag tror inte att det är den kategorin som går på Systembolaget. Ungdomarna kan inte göra det. Det är viktigt. Fru talman! Jag avslutar med att yrka bifall till reservation 19.

Fru talman! Vi är överens om tull och polis. Det är en viktig ingrediens i en sammanhängande politik som kan påverka den kriminella verksamheten och svartspriten. Det är alldeles klart. Men det är också alldeles otillräckligt. Kriminell verksamhet etableras om det finns ett rimligt förhållande, enligt dem som sysslar med detta, mellan risk och vinst. Risken är rätt liten i dag, som Thomas Julin klart visade. Den kan höjas. Det måste vi göra. Men vi måste också minska vinstutrymmet. Det är inte så att bara det finns 1 öre i vinst är något intressant, utan det måste vara en vinst som betalar för riskerna på vägen. Därför är det alltså vettigt att sänka priset på spriten så att vinsten blir mindre. Vidare finns det en benägenhet hos människor att vara laglydiga. Men det finns också för varje människa en gräns när det blir för dyrt. Jag hänvisar till de intervjuundersökningar som Verdens Gang har gjort i Norge med framstående smugglare. De visar hur betydelsefullt detta är för smugglarna. Det är det höga priset som gör att man använder smuggelsprit. De säger att om Stortinget skulle besluta om sänkningar av priset, så skulle den vanlige medborgaren, den monopoltrötte och priströtte, gå tillbaka till den legala spriten. Detta är vad vi har att stödja oss på. Det är så att säga verklighetens experter som lever på smuggling som talar om vad som skulle göras för att det inte skulle bli lönsamt med smuggling, och det tycker jag att man ska ta fasta på. Jag tycker också att man ska ta fasta på de undersökningar som Handelns utredningsinstitut har gjort och som visar att med en 50-procentig sänkning av priset ökar inte konsumtionen utan den oregistrerade spriten, den privat införda spriten och svartspriten, minskar. Och det är ju detta som vi vill åstadkomma. När Thomas Julin säger att han inte tror på det, så har han ju inget att stödja sig på. Men jag stöder mig i alla fall på både vad smugglare och utredningar säger. Det är skillnaden mellan oss, att tycka och tro eller att försöka ta reda på vad det är som är möjligt att göra för att komma åt ett problem som vi är ense om.
Fru talman! Man kan tycka och tro. Men när det gäller den illegala sprit som kommer från smuggling så har jag jobbat i den branschen i flera årtionden och sett vilka marginaler som finns. Jag är därför helt övertygad om att detta är fel väg att gå. Jag tror absolut att man ska möta kriminell verksamhet med insatser från polis och tull och inte försöka konkurrera ut den.

Fru talman! Låt mig börja med att yrka bifall till hemställan i betänkandet och avslag på samtliga reservationer. En nationell handlingsplan för att förebygga alkoholskador är en nödvändig del för att göra avstamp för en förbättrad folkhälsa. Men låt mig först gå lite grann tillbaka i tiden och tala om att vår alkoholpolitik i det här landet har varit bra. Vi har nått stora och fina resultat. Det är väldigt synd att man måste umgås med människor som inte har någon historia eller som har glömt morgondagen. Moderata samlingspartiet tillhör den gruppen. Jag har varit förespråkare för alkoholpolitiken för socialdemokraterna i denna kammare i 13 år. Moderaterna har över huvud taget inte förändrat ett kommatecken. De hade samma alkoholpolitik när förutsättningarna var helt annorlunda. För 13 år sedan när jag började i socialutskottet fanns det över huvud taget inte någon svartsprit i det här landet, i alla fall inte som var känd. Vi hade en mycket ringa olaga införsel. Moderaternas politik var precis likadan då. De ville avreglera, sänka skatter, osv. De har precis samma politik i dag när förutsättningarna har ändrats. Då menar de att vi äntligen har börjat följa efter i deras politik. Vi kommer att ändra vår politik därför att förutsättningarna har ändrats. Det är en väldigt stor skillnad. EU-medlemskapet innebar att förutsättningarna för vår alkoholpolitik också måste göra så att säga en annan typ av avstamp. Nya införselkvoter och svårigheter att använda den skattepolitik som vi har måste leda till att vi går vidare och tittar framåt. Fru talman! Att förutsättningarna har förändrats gör ju inte att vi har förlorat hoppet och alla våra idéer, men vi måste gå in på nya vägar. Att säga att vi inte når några resultat med den alkoholpolitik som vi har fört innebär ju att man gör sig helt historielös. I dagens tidning står det att läsa att våra ungdomar i Sverige super minst i Europa. Jag förutsätter i alla fall att det är den alkoholpolitik som vi har bedrivit som ända har gett det resultatet. Jag talar om vad som gäller i dag, vad som står i dagens tidning och vad som sägs från EU och WHO på en pågående konferens. Så är det. Det går inte att komma ifrån. Man behöver inte mer än slå upp tidningen för att se hur saker och ting ser ut. Man kan inte förutsätta att våra ungdomar dricker på grund av att vi har haft en dålig alkoholpolitik när vi jämfört med andra länder har haft den bästa alkoholpolitik som finns. Jag är oroad för framtiden. Jag tycker att det är den som vi ska resonera om. Den har gett oss andra förutsättningar och andra problem, och dem ska vi tackla på bästa sätt. Att man lägger en grund i ett alkoholpolitiskt program tycker jag ger en förutsättning för det. Ett alkoholpolitiskt program i sig säger väl inte så mycket. Nu har man gått lite grann före och talat om vad som ska komma under följande månader. Detta är ju bara ramarna. Sedan ska vi ju lägga till en hel del. Många har t.ex. nämnt folkölet som ett stort problem. Vi har ju under åratal sagt att om man inte gör någonting från handlarnas sida så ska vi vidta åtgärder när det gäller folkölet. Nu kommer vi faktiskt att göra det. Handlarna kommer att vara tvungna att söka tillstånd för att få sälja folköl, och tillståndet kan dras in. Vi ger kommunerna rättigheter att ta ut avgifter, osv. Det kommer alltså en hel del. Och mer ska väl ändå fram på bordet under tiden. Jag tycker att det är mycket roligt att sex partier i stort sett är överens om alkoholpolitiken. En del vill lite mer, en del vill lite annat, men vi drar åt samma håll, vilket jag tycker är ganska väsentligt. Och jag inbjuder alla som vill vara med för att se till att vi ska få en bra alkoholpolitik i det här landet. De är välkomna. Vi har också sagt att det är klart att vi ska göra olika insatser och ha olika delmål. Vi ska också se till att man är nykter i trafiken. Det är ju en farlig situation att vara ute i trafiken om man är onykter. Det är också farligt med alkohol vid graviditet, osv. Och vi ska försöka hålla ungdomar borta från alkohol. Det är väldigt viktigt. I första hand gäller det barn men också ungdomar. När det gäller ungdomarna har vi lite olika åsikter. En del tycker att man blir vuxen väldigt fort. Men vi tycker att man bör avhålla sig från alkohol så gott det går under en lång tid under sin uppväxt. Men i vanlig ordning går det inte att komma ifrån att moderaterna i detta fall blir den typen av motståndare som vi har. De är så klara och tydliga, och vi andra är också väldigt tydliga.

Det är ungefär på det sättet som man har det i Europa. Och på många ställen är alkoholkonsumtionen dubbelt så hög som i Sverige. Jag betonar att vi inte är nöjda med hur det ser ut i Sverige. Men de andra länderna är ännu sämre, eftersom de har haft en betydligt sämre alkoholpolitik. EU-länderna säger ju att Sverige har en bra alkoholpolitik. Men politiskt sett kan de olika länderna inte bli mer restriktiva. De har inte den traditionen. Därför kan de inte gå Sverige till mötes, annars skulle de gärna föra den alkoholpolitik som förs i Sverige, dvs. att bli lite hårdare. Men det går inte. Men moderaterna säger att vi ska gå Europa till mötes och bli internationella genom att försämra vår folkhälsa och genom att våra barn får en sämre uppväxttid. Det ställer vi socialdemokrater inte upp på. Och vi har hört att de flesta andra partier inte heller gör det. Alla är välkomna till ett gott samarbete. Fru talman! Vi kommer i nästa månad, eller åtminstone i april månad, att diskutera olika konkreta åtgärder. Och därmed får jag återigen yrka bifall till hemställan i betänkandet och avslag på reservationerna.

Fru talman! Jag ska framföra några korta kommentarer till det som Rinaldo Karlsson sade. Samhället har gradvis förändrats påtagligt sedan 50-talet. Och vi insåg ganska tidigt att det inte gick att bita sig fast vid den gamla politiken. Det är alldeles riktigt att vi under många år har talat för förändringar av den, medan ni har stått kvar så länge det har gått vid en politik som har varit omöjlig. Och ni ändrar den först när det är så uppenbart att den är omöjlig och när vi får påverkan utifrån genom EU-direktiv som gör det möjligt. Men ni har inte på något sätt själva försökt modifiera den efter verkligheten. När det gäller drickandet så ska man läsa lite mer noggrant. Det är alldeles riktigt att svenska ungdomar dricker lite sprit. Det ska vi vara glada över. Men de ligger rätt högt när det gäller berusningsdrickandet. De har alltså en annan attityd - det var det jag underströk förut - medan man i Sydeuropa faktiskt dricker lite mer, men där är det inte berusningsdrickande på samma sätt. Det är inte alls vanligt bland ungdomen. Man har alltså en annan attityd. Det kanske vi ska försöka uppnå. När det gäller de åtgärder som Rinaldo Karlsson tog upp vill jag bara hänvisa till att där de har prövats, i länder med liknande karaktär som Sverige, Nya Zeeland, Quebec i Kanada, har man lyckats med en sänkning av konsumtionen. Karlsson om logiken i alkoholpolitiken. Vi har ett alkoholpolitiskt beslut från 1999 som säger att Systembolagets legitimitet ska stärkas genom ökad tillgänglighet. Det gäller t.ex. tider och antal butiker. Det visar en insikt om att en alkoholpolitik måste vara rimlig för att kunna följas, den kan alltså inte bara vara förbjudande. Samtidigt som man ger detta uppdrag till Systembolaget ger man dem också uppdraget att begränsa tillgängligheten genom att begränsa antalet försäljningsställen och begränsa öppettider. Det är de två saker man har att gå efter: det alkoholpolitiska beslutet från 1999 och det uppdrag som Systembolaget har fått. De går precis på tvärs med varandra. Hur ska folk få trovärdighet för en politik som har en sådan brist på intern logik?
Fru talman! Vi ändrar inte en politik bara för att ändra den. Den var verksam, det går inte att komma ifrån. Vi har ju historien bakom oss. Det är bara att läsa hur den ser ut. Vi fick fina resultat jämfört med dem som hade en annan politik, men vi är inte nöjda med det. Det är många som inte är nöjda med den alkoholpolitik som vi har haft. Men man kan inte säga att den är förkastlig. Ni förkastar den, men den leder också till resultat. Det är skillnaden. Ni kör precis samma politik nu. Glädjande nog har vi fått bättre argument då situationen har förändrats genom smuggling, svartsprit osv. Jag är jättebekymrad, om jag får säga det. Vi har sagt att Systembolagets tjänster måste vara lättillgängliga. Varför? Ett monopol måste ha en betydligt bättre service än andra. Om en vanlig affär är stängd kan man gå till nästa. Det kan man inte göra när det är monopol. Därför måste vi ha en bra tillgänglighet för att inte Systembolaget ska bli misstänkliggjort och för att inte sådana som moderaterna ska få vatten på sin kvarn för att förkasta hela Systembolaget, alltså monopolet. Därför ska vi se till att vi har en god service, ett bra sortiment, kunnig personal, öppettider när människorna har tid att gå dit osv. Där är vi helt överens. Det måste vara så när det är monopol. Det ska vi också se till att det är, och jag antar att det är det. Vi har nu ett försök när det gäller lördagsöppet. Som jag ser det och som vi alla i utskottet har fått rapporter om verkar det inte ha blivit några jättestora problem som är mätbara. Vi får se vad regeringen säger. Det är regeringen som lägger fram förslag. Vi får granska dem och ta ställning.

Fru talman! På den tid då den svenska alkoholpolitiken utformades var det ett samhälle som få lämnade, man reste inte utomlands. Man hade inte de kommunikationerna. Man var van vid att myndigheter och auktoriteter bestämde. Det är inte så nu, och det började ändras väldigt tidigt. Vi insåg tidigt att man måste stegvis göra förändringar. Det är det ni inte har gjort. Det är uppenbart att det inte finns någon logik i det Rinaldo Karlsson säger. Man kan alltså inte ha uppgiften att öka tillgängligheten och att minska den, för det är faktiskt de uppdrag man har fått. Problemet med svensk alkoholpolitik är att vi har ett samhälle där människor med all rätt kan tilltros alltmer, där vi inom sjukvården inser att människor måste få vara med och bestämma själva, att de inte kan utsättas på det gamla sättet för myndighetsåtgärder utan är beslutande personer som kan klara det men där vi i alkoholpolitiken säger: Nej, det är ni inte. Man säger att ungdomar ska delta mer i besluten, de kan mera, de måste få ha inflytande över verkligheten. Så säger man: När ni är 18 år duger ni inte att köpa en flaska vin. Hur ska de få tilltro till en politik som har en sådan inbyggd brist på logik att man i det ena fallet säger att det är viktigt med ungdomars deltagande i besluten, att det är viktigt att lita på dem, viktigt att lita på att människor tar ansvar men i det andra fallet säger att när det gäller att köpa en flaska vin, var ni ska köpa den, vilken tid ni ska köpa den, när ni ska gå hem från restaurangen, då klarar ni inte det, ni är inkapabla, ni är egentligen omyndiga. Resten vad vi säger är bara smörja. Det är vad Rinaldo Karlsson säger. Alkoholpolitiken gör plötsligt människorna helt annorlunda, ansvarslösa, oförmögna att fatta beslut, ungdomar duger inte till när de är 18 år och kan rösta Rinaldo Karlsson in i riksdagen - hur det nu kan gå till - att köpa en flaska vin. Det är fullständigt obegripligt för alla människor. Det leder också till att man inte kommer att omfatta alkoholpolitiken med den tilltro som behövs om vi ska möta det kriminella. Problemet med den politik ni för är att den göder kriminell verksamhet, ger startbidrag till organiserad brottslighet och underlättar för den att verka.
Fru talman! Vad vi resonerar om i första hand är att sänka alkoholkonsumtionen som sådan. Sedan kan vi komma in på kriminalitet och hur vi ska fixa till det. Jag trodde att vi hade lag och ordning, polis och tull som är tillsatta för att fixa till det. Att tillmötesgå genom att släppa löst på Systembolaget eller fritt i affärerna för att vi ska bli av med skurkarna är inte jag beredd att göra. Jag tycker att det är väldigt konstigt egentligen om man ska tillmötesgå. Jag mår dåligt när vi måste sänka alkoholskatterna eller ändra införselreglerna därför att vi kommer med i EU. Vad händer? Jo, det är inte bara skåningarna som blir sämre ställda, utan man börjar dricka mer t.o.m. norrut. Vi får ha en politik som på något sätt hänger ihop. Det är möjligt, Leif Carlson, att det var misslyckat med 40-talisterna. Vi levde under alkoholrestriktioner. Jag har aldrig känt att det har varit något större problem över huvud taget. Jag har inte ens känt att jag har blivit utsatt för något förmyndarskap. Sveriges riksdag skapar regler och förordningar som jag ändå inbillar mig är för mitt eget bästa och för folkhälsans bästa. Det trodde jag att det var, och jag hoppas att det fortfarande är den linje som driver svensk riksdag att det ändå är för folkets bästa, att vi ska se till att skydda folket. Jag tycker inte man hela tiden ska se det som att alla lagar som vi stiftar i riksdagen är för att omyndigförklara medborgarna. En del lagar som vi stiftar är till för att dämpa en del människor och höja en del människor. Så är det alltid. Men en del får för sig att om man tar bort t.ex. fartbegränsningen på vägarna så kör folk långsammare. Så är det väl inte?
Fru talman! Nya införselregler, harmonisering sannolikt av skattesatser, prisinstrumentet begränsas, m.m., tillgängligheten ökar. Jag tycker, och det har jag sagt förut i dag, att det här är en förfärande alkoholliberalism som breder ut sig. Nu tog jag bara några exempel. De föreslagna åtgärderna och de aviserade åtgärderna känns totalt sett lindrigt sagt otillräckliga. Då är min fråga till Rinaldo Karlsson hur han anser att det står till när det gäller ökad tillgänglighet i relation till de åtgärder som det nu beslutas om och de som är planerade.
Fru talman! Jag skulle bara kunna säga rakt upp och ned att jag håller med Kenneth Johansson. Vi har en uppluckring av alkoholpolitiken genom att vi har inträtt i EU, och därav följer vissa regler som vi inte klarar av att i det här landet avgöra själva. Men det skulle vara hemskt om vi sade att nu slänger vi oss baklänges, för vi har inget mer att komma med, utan vi i Sveriges riksdag underkastar oss allting, nu är det fritt fram. Så vill jag inte säga, utan vi måste på alla sätt försöka gå framåt och nå nya mål. Vi är i en helt ny situation, och det är klart att vi alla är överens om vikten av information i skolor och intresserade av hur vi ska möta storförbrukare, satsa på alkoholfria arbetsplatser, alkohol i samband med graviditet och trafik. Vi måste sätta upp delmål. Vi måste hjälpas åt, vi måste ha alla svenska medborgare med oss, inte bara de som är nykterister. Det här är en stor fråga. Hela svenska folket måste mobiliseras, eftersom det är en folkhälsofråga. Exakt vad vi ska ersätta lite öppnare gränser och lägre skatt med kan jag inte säga i dag. Vi är så pass många som tror på en politik som hjälper oss framåt när det alkoholpolitik att vi borde - jag inbjuder alla - kunna samarbeta i denna fråga. Det borde inte vara någon partipolitisk fråga, utan det är en moralisk fråga, en hälsofråga. Vi är glada att vi har sex partier bakom oss. Det är väl inte så dåligt?
Fru talman! Problemet är att hålla jämna steg med åtgärderna och de influenser som kommer utifrån. Jag tror att vi måste, gärna tillsammans, höja ambitionen och mer offensivt och aggressivt gå till motangrepp, sätta in moteld mot de olika hot som dyker upp. Jag tror att vi måste hjälpas åt att enas kring en folkfront mot alkoholen. Sedan sade jag också att det är viktigt att särskilt betona föräldra och vuxenansvaret och familjens betydelse. Det brukar jag normalt sakna, inte bara i Rinaldo Karlssons utan även i många andras anföranden. Jag skulle gärna se - och det är en uppmaning - att Rinaldo Karlsson eldar upp sig rejält för att i det kommande arbetet betona hur viktigt det är med trygga familjer, goda uppväxtmiljöer och att det är viktigt att vi inser att vi får igen allt stöd som vi kan ge föräldrar och familjer i form av trygga, harmoniska barn och ungdomar.
Fru talman! Det är väl bara att instämma. Vi måste sätta upp motvärn mot de som har en annan åsikt om alkoholpolitiken. Det är inte bara för ro skull som jag höjer rösten när jag diskuterar med moderaterna. De utgör ju ett hot mot svensk alkoholpolitik, det går aldrig att komma ifrån. Det är tur att de står ensamma.
Fru talman! Kenneth Johansson tog upp en hel del av det som jag hade tänkt att fråga Rinaldo Karlsson om. Jag vill bara säga att jag tycker att det är lite svårt att se linjen i det som ska beslutas, men Rinaldo Karlsson säger att man får ta det efter hand eftersom planeringen för vad som ska göras framöver inte är färdig än, och det kan det ju finnas olika uppfattningar om. Då har jag i stället en fråga: Tycker inte Rinaldo Karlsson att det vore vettigt att koppla ett grepp om drogfrågorna? Vi vet ju att alkohol, tobak och narkotika hänger ihop. Det finns flera utredningar som visar det. Nu när Folkhälsoinstitutet ska göras om borde man hitta en gemensam lösning som koncentrerar hela verksamheten och arbetet mot droger så att det inte flödar ut i för mycket smådetaljer. Vi vet ju vilket hot vi står inför. 55 000 avlidna per år är en ganska häftig siffra. Det rör sig om betydligt många fler än som dör av galna ko-sjukan. Vi hade fått slakta varenda ko i Sverige om det hade varit ett sådant utfall. Jag tror att Rinaldo Karlsson kan dela min uppfattning här. Jag vill också passa på att tacka för att man ska lyssna på vad vi andra har att säga.
Fru talman! Nästa månad kommer det en del program som vi får ta ställning till. Jag vet inte om vi kommer överens, men jag tycker ändå att det går åt rätt håll utifrån de förutsättningar som vi har, det måste jag säga. Jag tycker det är bra om vi kan lyssna på varandra i den här typen av frågor. Det måste finnas en bred majoritet. Vi kan inte bara slå huvudet i väggen. Arbetet ska också leda fram till någonting konkret.
Fru talman! Jag tror att Rinaldo Karlsson och jag är överens om att man blir precis lika berusad av svart sprit som man blir av vit sprit. Jag önskar Rinaldo Karlsson lycka till i arbetet framöver med de förslag som läggs fram för riksdagen.
Fru talman! När det gäller att man ska få ned alkoholkonsumtionen spelar det ingen roll om det rör sig om vit eller svart sprit. Man blir, som Lars Gustafsson säger, lika berusad. Vi måste ta till andra åtgärder. Jag är rädd för dem som använder svartspriten som ett argument för att sänka priset på den andra spriten. Jag träffar en hel del människor i det här sammanhanget. En del för fram att det flödar svartsprit medan andra säger att det inte är så farligt. Man får försöka bilda sig en uppfattning bland alla olika argument som förs fram.
Fru talman! Jag håller med Rinaldo Karlsson om att situationen är svårare och att vi har fått det svårare att klara av de problem som finns. Det stora problemet är att regeringen misslyckades i förhandlingarna med EU om införselreglerna. Vi behöver alltså hjälpas åt på olika sätt. Vi i Folkpartiet har en motion där vi tar upp detta med sekundärprevention. Personer som kommer till sjukvården med alkoholrelaterade skador är ofta ganska mottagliga för information och att ta åt sig den. I betänkandet är utskottet positivt och uttalar att detta är väldigt viktigt. Det bör ses över vilka hinder som finns för att man ska komma till rätta med problemet. Sedan säger majoriteten att man förutsätter att Socialstyrelsen beaktar detta. Socialstyrelsen verkligen tar tag i detta. Det har ju inte hänt någonting på väldigt länge. Eller är detta en fråga som vi gemensamt borde ta tag i för att se till att det händer något?
Fru talman! Jag pratade just om historik. Ibland glömmer man saker och ting. Jag var med och förhandlade om införselkvoterna när vi skulle gå med i EU. Då var det två herrar med som hette Dinkelspiel och Carl Bildt. De garanterade att det inte spelade någon roll. Vi skulle kunna förhandla om detta med införselkvoterna precis hur många gånger som helst. Maj-Inger Klingvall var också med i den gruppen. Det hängde på införsel av en halv liter. Det fanns alltså många kålsupare med i laget. Jag kan hålla med om att det inte sköttes bra också senare. Men den ursprungliga historien är att det inte var bra skött. Jag brukar inte erkänna att jag har dåligt minne, men jag kommer inte ihåg den andra frågan.

Fru talman! Den andra frågan handlade om sekundärprevention. De människor som kommer till läkare för alkoholrelaterade skador är ganska mottagliga för information och för att ta åt sig den, vilket vi skrev i vår motion. Utskottet tyckte att det inte var så dumt. Men sedan avstyrkte utskottet motionen och förutsatte att Socialstyrelsen beaktade detta, men det har man ännu inte gjort. Rinaldo Karlsson sade att det är bra med idéer från andra partier. Då tänkte jag att detta kanske vore en fråga som vi borde aktualisera och se till att Socialstyrelsen tar tag i den.
Fru talman! Nu kanske jag förstod det hela. Menar Kerstin Heinemann att man ska ta upp detta i samband med läkarundersökningar och framhäva problemen med alkohol? Jag har skrivit i mitt manus, som jag inte använde mig av, att det är klart att läkarna har ett stort ansvar, t.ex. vid hälsoundersökningar. De flesta läkare bryr sig inte. De frågar över huvud taget inte. Det är för känsligt. Men det borde ingå i rutinen att man frågar hur det är med alkoholkonsumtionen. Läkarna borde ändå ha en viss insikt. Vi har ju en läkare här i riksdagen som också är alkoholspecialist. Jag vet inte om det var just den frågan som Kerstin Heinemann ställde.
Fru talman! Jag hörde att Rinaldo Karlsson sade att det skulle fordras tillstånd för handlare vid försäljning av folköl. Är det verkligen så? I så fall tycker jag att det är positivt.
Fru talman! Det beror på vad man kallar det. Man är tvungen att göra en anmälan om man ska försälja folköl. Det finns alltså ingen automatik i det hela. Man måste anmäla till kommunen att man ska sälja folköl. Då registrerar kommunen alla försäljningsställen, beräknar ersättningen för tillsynen och ser till att det finns personal som är väl kunnig i alkoholfrågor.
Fru talman! Då var det som jag trodde, och det var inte lika positivt. Jag tycker att man borde få ansöka om tillstånd och att det skulle ske en prövning. Och om man inte skötte sig skulle tillståndet kunna dras in. Som jag ser det är en anmälan till kommunen om försäljning av folköl mycket svagare.
Fru talman! Detta finns med lite grann i en proposition som ännu inte har lagts fram. Förslaget går ut på att tillståndet ska kunna dras in på tolv månader. Jag tycker ändå att det är ett steg i rätt riktning. Hittills har det inte varit någon tillsyn över huvud taget. Kommunerna har inte haft ekonomiska förutsättningar att utöva denna tillsyn. Nu får man det och man kan dra in tillståndet. Jag tycker att vi är på rätt väg.

Fru talman! Vänsterpartiet har deltagit i arbetet med propositionen om den nationella handlingsplanen för att förebygga alkoholskador. Vi står bakom betänkandet, men vi har avgivit två särskilda yttranden. Betänkandets inriktning på en utveckling av det förebyggande arbetet är positivt och nödvändigt, och de satsningar som görs ekonomiskt är definitivt steg i rätt riktning. Planen gäller för åren 2001-2005 och pekar ut en rad områden som strategiska för att minska alkoholens medicinska och sociala skadeverkningar. En viktig sak som lyfts fram i betänkandet är svårigheterna att förena en fortsatt restriktiv alkoholpolitik med konsekvenserna av den svenska EU anslutningen. Vi i Vänsterpartiet menar att det är viktigt att tala klarspråk om dessa svårigheter, att inte låtsas som om kraftigt höjda införselkvoter och andra förändringar inte tydligt påverkar förutsättningarna att föra en restriktiv alkoholpolitik. Detta betänkande präglas, enligt vår uppfattning, av en hög grad av realism och problemorientering. Det finns i betänkandet en uttalad oro för att totalkonsumtionen kan komma att stiga under kommande år med ökade alkoholskador som följd. Det är den mycket allvarliga bakgrunden som måste mötas med tydliga, träffsäkra och långsiktiga motåtgärder. Varje åtgärd på det alkoholpolitiska området måste diskuteras ingående, menar vi i Vänsterpartiet. Det är vår uppfattning att förslagen och inriktningen i detta betänkande om ett förstärkt förebyggande arbete både nationellt och internationellt är alldeles nödvändiga inslag i vår strävan att minska alkoholskadorna. Då är det inte minst de yngre människorna som måste stå i fokus för insatserna framöver. Det är självklart strategiskt viktigt att ungdomars alkoholdebut inte sker för tidigt och att alkohol inte är vanligt förekommande i ungdomsmiljöerna. Det finns tyvärr alltför många exempel på att så är fallet i dag. Här föreligger en stor arbetsuppgift, inte minst i det lokala förebyggande arbetet. Vi får säkert anledning att återkomma till denna problematik när vi ska diskutera bestämmelser kring folkölsförsäljning, öppettider och andra alkoholrelaterade frågor i samband med en proposition som vi kan förvänta oss längre fram i vår. Den debatten blir också mycket viktig. Det är inte minst de yngre som måste stå i fokus när vi också framöver värnar en restriktiv och solidarisk alkoholpolitik. Vid den WHO-konferens som äger rum i Stockholm i dagarna har mycket allvarliga rapporter lämnats om alkoholkonsumtionen och alkoholskadorna bland yngre människor i Europa. Bland yngre män är alkohol den vanligaste dödsorsaken. Vart fjärde dödsfall är alkoholrelaterat bland yngre män i åldrarna 15-29 år. I Östeuropa är vart tredje dödsfall alkoholrelaterat i denna grupp. WHO beräknar att under 1999 dog sammantaget 55 000 unga människor i Europas olika länder av skador och sjukdomar som var alkoholrelaterade. Det är chockerande höga siffror som måste föranleda kraftåtgärder i alla länder. Vi menar att handlingsplanen måste ses som ett steg i en sådan riktning. Fru talman! Det är viktigt att identifiera och skaffa oss större kunskaper om bruk och missbruk i olika befolkningsgrupper och att nå ut med riktad information och aktiv opinionsbildning. Vänsterpartiet har i ett särskilt yttrande pekat på vikten av att tydligare uppmärksamma kvinnors och unga flickors bruk och missbruk. Det är vår uppfattning att alltför mycket av forskning och samhällsdebatt har utgått från mannen som norm. Vänsterpartiet noterar att det nu görs en del satsningar i denna riktning, bl.a. av Folkhälsoinstitutet och Systembolaget, på informationssidan. Det är positivt, och från Vänsterpartiets sida utgår vi från att det arbetet följs upp av fler initiativ och blir långsiktigt. I annat fall avser vi att återkomma i dessa frågor. Vänsterpartiet har i en motion från allmänna motionstiden tagit upp vikten av att Sverige kraftfullt driver en alkoholrestriktiv politik också i EU sammanhang. Det gäller ju inte minst nu när Sverige är ordförandeland. En del initiativ och målsättningar redovisas i betänkandet. I ett särskilt yttrande har Vänsterpartiet pekat på ett antal frågor och områden som vi menar måste bli föremål för kraftfulla svenska initiativ framöver. Vi är övertygade om att vi i denna kammare får anledning att fortsätta diskutera och följa upp alkoholfrågornas hantering i EU-arbetet. Fru talman! Alkoholpolitiken är ett av de mest centrala områdena i ett offensivt folkhälsoarbete. Svensk alkoholpolitik är av tradition restriktivt inriktad och kan uppvisa goda resultat i form av lägre konsumtion och färre alkoholskador än många andra jämförbara länder. Så har åtminstone gällt hittills. Det är således viktiga folkhälsopolitiska landvinningar som står på spel. Förändringar av alkoholpolitiken, inte minst till följd av EU-medlemskapet, har genomförts och ytterligare andra är föremål för diskussion. Till stor del innebär dessa förändringar t.ex. ökade införselkvoter och ökad tillgänglighet av relativt billig alkohol. Förändringarna medför påtagliga faror för en ökad totalkonsumtion. Därför är motåtgärder och en skärpt vaksamhet alldeles nödvändigt. Handlingsplanen bör ses som ett positivt led i ett sådant arbete. Vänsterpartiet vill dock hålla frågan öppen om ytterligare insatser framöver för att motverka en ökad totalkonsumtion av alkohol, för att förebygga skador och för att kunna erbjuda kvalitativ vård och behandling till människor med missbruksproblem.

Fru talman! Det har naturligtvis sin riktighet att införselkvoterna spelar en roll. Det var ju bl.a. därför som vi för flera år sedan, när vi såg att det här skulle komma, sade att vi måste göra en stegvis övergång och parera införselkvoterna med prissänkningarna. Det är nämligen däri kärnan ligger. Högt pris på svensk alkohol och svenskt öl gör att det är lönsamt att åka över till Danmark. Det spelar inte så stor roll om man varje gång får hämta 15, 30 eller 60 liter. Prisskillnaden är så stor att man gärna åker ett antal fler gånger, helt enkelt därför att det är lönande. Det enda sättet att komma åt problemet är att ändra de svenska priserna i första hand till dansk nivå för att minska de oregistrerade intagen och för att öka möjligheten för svensk bryggeriverksamhet att arbeta och ha kvar anställda. Det är egentligen inte kvoterna som är det stora problemet, utan det är prisskillnaderna. De kurirer som åker emellan Sverige och Danmark - pensionärer och sjukpensionärer - kan tjäna 40 000 i månaden och ibland mer på denna hantering. För dem spelar det ingen roll om de får åka några gånger extra. Det går inte att komma åt detta utan att sänka priserna. Jag tycker att man måste förstå problemet. Man får inte göra EU-anslutningen och kvoterna till ett huvudproblem, när det stora problemet är att prisskillnaderna är så stora att det gynnar både den oregistrerade införseln och den rent kriminella verksamheten i form av smuggling och hembränning. Det är ett prisproblem i första hand. Man måste fokusera på vad som är huvudorsak.
Fru talman! Att priset är utomordentligt centralt när det gäller konsumtionen av alkohol är faktiskt Leif Carlson och jag överens om. Sedan är vi nog inte överens om så mycket mer. Vi kan konstatera att det finns åtskilliga forskningsrapporter och annat som pekar på att det skulle kunna bli förödande konsekvenser av kraftiga prissänkningar på alkohol. Leif Carlson citerade ju Handelns Utredningsinstitut. Jag har tagit del av två debattartiklar i Göteborgs-Posten som tillbakavisar Handelns Utredningsinstituts rapport, vilken gjordes på uppdrag av alkoholnäringen bl.a. Kritiken går ut på att rapporten bygger på bl.a. för gamla siffror och på förhållanden som gällde vid motbokstiden. Jag vill mot den här rapporten säga att Folkhälsoinstitutet har pekat på väldigt allvarliga scenerier som skulle inträffa om man samtidigt sänker priset och ökar tillgängligheten. Jag tror att det finns anledning att luta sig mer mot Folkhälsoinstitutets beräkningar. Sammantaget stöder jag de talare som har klargjort att ett ansvarigt samhälle inte kan konkurrera med svartspritshandlarna när det gäller priset. Det är inte på den arenan som samhället ska arbeta. Vi har anledning att skärpa och bevara de verksamma delarna också vad gäller prisinstrumentet.
Fru talman! I och för sig tror jag att människors vilja till laglydnad är så stor att genomför man en sänkning får man också en konkurrens mot svartspriten. Men också om vi låter den delen vara och bara tar upp frågan om legal införsel så kan vi utan tvekan göra något. En halvering av ölskatten skulle göra att läget blev helt annorlunda. Det är ju just drivkraften i fråga om vinsten som gör att man åker över som kurir och skaffar öl i mängder till ungdomar. Det är helt enkelt för att man tjänar på det. Fanns inte den vinsten skulle trafiken försvinna. Rolf Olsson måste väl ändå inse att det är på det sättet. När det gäller utredningar vill jag säga att okej, om vi lämnar Handelns Utredningsinstitut kan vi gå på Folkhälsoinstitutets lite märkliga beteende, nämligen att man lägger ut två forskningsrapporter. Den ena stämmer med den förutfattade mening man hade om hur det skulle vara, nämligen att det skulle vara illa. Den andra, som man lade ut till universitet i Lund/Malmö, Ekonomiska avdelningen, Lars Söderberg, visade att det faktiskt skulle gå att sänka priserna utan att få de här effekterna. Den stoppade man i byrålådan och ville inte visa upp. Den fick närmast dras fram för att komma till allmänhetens kännedom. Jag tror alltså att bördan tills vidare ligger hos dem som påstår att en prissänkning skulle ha negativa effekter. Tyngden i argumenten ligger hos dem som visar att det huvudsakligen, som jag sade, skulle beröra privatimporten. Den skulle minska med 67 % enligt Handelns Utredningsinstitut. Svartspriten skulle minska med 17 % utan egentlig konsumtionsökning. Där ligger tyngden i argumenten i dag, inte i några debattartiklar i Göteborgs-Posten.
Fru talman! Jag vidhåller att vi också framöver måste värna prisinstrumentet. Vi får säkert anledning att diskutera förslag kring eventuella justeringar. Men för egen del, och för partiets del, är vi mycket försiktiga och vill som sagt värna prisinstrumentet som en av de viktigaste ingredienserna i en framgångsrik svensk, restriktiv alkoholpolitik. Den har ju Moderaterna aldrig slutit upp bakom utan ständigt kritiserat. Man vill rasera restriktionerna helt och hållet. Jag menar att en moderat alkoholpolitik skulle få förödande följder. Den skulle öka alkoholskadorna dramatiskt. Vi har som sagt fått mycket dramatiska bilder från länder där alkoholpolitiken mer påminner om den alkoholpolitik som Leif Carlson talar sig varm för. Det är siffror som skrämmer mig, det måste jag säga: Den här rapporten från WHO pekar också på att vid en ökad totalkonsumtion i Europa är det inte minst, utan kanske främst, Sverige och Finland som skulle drabbas av fler alkoholrelaterade sjukdomar, dödsfall och självmord. Jag menar att den rapporten är väl värd att fundera över också för Moderaterna. Jag ser mycket allvarligt på den moderata politiken. Den är inte särskilt ansvarsfull när det gäller att också i fortsättningen bevara de goda folkhälsoresultat som har uppnåtts.
Fru talman! Under tre dagar den här veckan har flera hundra politiker och forskare rådgjort här i Stockholm som ett led i EU:s ministermöte och Sveriges ordförandeskap. Man har överlagt om alkoholens roll och ungdomarnas situation. Man har presenterat ny forskning för att komma fram till en deklaration, som jag för övrigt tror ska antas denna dag, om hur alkoholens skador ska kunna minskas i Europa. Det kan naturligtvis sägas att på sådana här stora konferenser pratas det mycket och handlas mindre. Till en del stämmer det. Men med dagens aktualisering av alkoholfrågan - det gäller inte minst de negativa följderna och en realistisk beskrivning av aktuellt läge - har konferensen onekligen ett värde. Den sätter press på både myndigheter och politiker att göra något. Det stärker även föräldrarnas möjligheter att utifrån sitt eget ansvarsförhållande när det gäller barnens uppväxt hjälpa dessa att hantera de förödande locktoner som kommer från de skrupelfria producenterna; grosshandlare i vin och spritimport eller profithungriga krögare. Jag tror att det är viktigt att vi lämnar ett önsketänkande som är alltför teoretiskt och i stället har en praktisk, realistisk hantering av alkoholfrågan. Det gäller att se den som ett folkhälsoproblem och inte som en allmän servicefråga. Unga människor dricker mer än tidigare, men också mer vid varje tillfälle. Barn och ungdom har blivit en viktig målgrupp för alkoholindustrin eftersom den spekulerar i att denna målgrupp rimligtvis är framtidens marknad. Reklammakarna talar sällan om alkoholen som något hälsofarligt. Ungdomarna bombarderas med en alkoholreklam som visar att de som dricker är framgångsrika, glamourösa och rentav sexiga. Reklamen inriktas på att alkohol är ett sätt att bli socialt accepterad. Alkoholindustrin har ofta hävdat att man inte uppmuntrar det man kallar för överdrivet drickande. Men hela industrins framtid ligger ju i att rekrytera nya konsumenter och få dem som redan dricker att dricka mer. Det är en myt att marknadsföringsinsatserna inte skulle rekrytera nya konsumenter utan bara inrikta sig på att få alkoholbrukare att byta märke. Vid detta WHO-möte i Stockholm fanns det en glättad och påkostad broschyr riktad till ungdom. På sista sidan ser man till yttermera visso en baby i en sparkdräkt med öljätten Carlsbergs logotyp stort uppslagen. Tala om cynism! WHO:s generaldirektör, förra norska statsministern Gro Harlem Brundtland, var mycket uppbragt över denna och andra marknadsföringsinsatser från industrierna, över hur de har agerat i det förgångna och över hur de agerar i dag. Jag tror att det var bra att hon så realistiskt såg allvaret och gick till motattack mot industrins ambitioner att mer eller mindre förföra hela ungdomsgenerationer. Världshälsoorganisationens chef talar ju här med stor auktoritet och trovärdighet. Hon har haft, och berättat om, drogpolitiska tragedier rakt in i den egna familjen. Nu kan det konstateras att alkoholbruket inte bara skördar "gamla alkisar" utan också bryter sig in i mycket tidiga år. Det har sagts här i dag att det uppgavs att i Europa drabbas minst 55 000 ungdomar varje år av en för tidig död på grund av sitt alkoholbruk. Den höga siffran har skakat om konferensen och lett till att många politiker har börjat fundera i nya banor. Jag tror också att det är viktigt att vi ser proportionerna här. Hela det europeiska etablissemanget mobiliseras för att hejda den s.k. galna ko-sjukan. Den har visserligen tragiskt nog skördat ett femtiotal dödsoffer. Men ställer man detta i relation till den dödsvåg som går fram bland Europas unga så är de döda vid en sådan jämförelse 1 000 gånger fler. Visst kan vi tala om proportioner, fru talman - eller rättare sagt om brist på proportioner. Det går en drogvåg över Sverige och Europa. Lågt beskattade alkoholvaror utifrån Europa förs in i förhållandevis stora mängder i vårt land. Till det kommer en stor inhemsk konsumtion byggd på en mycket aktiv marknadsföring, i sin tur möjliggjord genom kommunernas alltför generösa tillståndsgivning. I många kommuner ses utskänkningstillståndet endast som en rättvisefråga och en fråga om service. Man ser inte den sociala dimensionen. Till det kommer det stora utbudet av det som kallas hembränt. Attityden är ofta att det i vissa kretsar sällan betraktas som något större brott att delta i sådan tillverkning. Det kan också vara så att man avtrubbat deltar som langare. Det tragiska är att så många vägrar att inse att en tidig ungdomsdebut oftare i förlängningen leder till annat drogbruk. Enligt FN-organet UNDP uppgår den illegala droghandeln i världen till 400 miljarder US dollar. Det är, i pengar räknat, mer än världens samlade bilindustri. Denna drogvåg drabbar vår ungdomsgeneration i och med det försämrade nykterhetsläge som finns bland minderåriga. Där spelar det faktum att alltfler pubar inte upprätthåller ålderskontroll tillsammans med större införselkvoter från utlandet och lättheten att komma över hembränt stor roll. Det är tillfredsställande att se att i princip ställer riksdagens partier, med undantag av Moderaterna, upp bakom en socialt inriktad alkoholpolitik. Visst kan jag också mena att det behövs en större fasthet och konsekvens i det praktiska handlandet, men färdriktningen i propositionen i stort måste ändå anses vara åt rätt håll. I en Europatabell ligger vi hyggligt till. Men en intressant iakttagelse är att andra europeiska länder är i färd med att minska sin alkoholkonsumtion, medan vi i Sverige i bästa fall har en flack kurva som nu tyvärr går uppåt. Det finns anledning att leva upp till den politiska och moraliska förpliktelse vi har sedan WHO-mötet i Paris 1995 då Sverige band sig för ett långtgående program mot missbruk och för en bättre folkhälsa. Dagens programskrivning vid WHO-mötet, som förmodligen kommer att antas vid EU-konferensen, är ett viktigt dokument som Sverige som stat och de enskilda kommunerna har anledning att ta på allvar och försöka leva upp till. På narkotikaområdet har Sverige hittills gjort förtjänstfulla insatser på regeringsplanet och genom svenska EU-parlamentariker. Men jag tror att det behövs en mer aktiv insats i kampen mot narkotika då man i vissa EU-kretsar har en alltför passiv hållning. Det finns ett internationellt intresse för en svensk och nordisk restriktiv alkoholpolitik. Det är någonting som vi också bör kunna se som en god exportvara. Detta gäller inte minst på trafiknykterhetsområdet som ett viktigt inslag i den högtidligt proklamerade nollvisionen. Alkoholpolitiken är ju mycket komplex och kräver stor varsamhet och vaksamhet. Det är bildligt en byggnad med många byggstenar. Det går inte att rycka ut några och tro att stabiliteten kvarstår. Det är viktigt att se alkoholpolitiken i ett sammanhang som har med folkhälsa göra. Det gäller inte minst ungdomars möjligheter till ett fungerande arbetsliv och deras möjligheter att hantera sin egen sociala situation. För detta har vi som politiker ett långtgående ansvar där vi kan samlas kring några gemensamma nämnare. Propositionen tar också upp några alkoholfria zoner som vi länge har debatterat här i riksdagen i motioner. Det handlar om att vi skulle få några alkoholfria öar i världssamfundet där arbetsliv, trafik, tidiga barn och ungdomsår, blivande mammor under graviditet och de av alkohol och andra droger redan skadade skulle garanteras en alkoholfri miljö. Fru talman! Jag har självfallet inga illusioner om att vi ska få ett alkoholfritt samhälle. Men om vi gör begränsningar av det här slaget uppfyller vi det som nämns i den aktuella propositionen om att begränsa den totala konsumtionen för att minska skadorna. Det ligger också väl i linje med de stora beslut som fattades för snart 25 år sedan i Sveriges riksdag. Det skedde med den tydliga avsikten att minska samhällets ekonomiska kostnader och det mänskliga lidandet. Det byggde på kunskapen om att en ökad alkoholkonsumtion ger ökade skador och för många för tidiga dödsfall. Därför är det illavarslande att krafter här i riksdagen vill ta bort t.ex. det ekonomiska stödet till de ideella folkrörelser som hävdar kunskap och socialt engagemang för en bättre folkhälsa. Fru talman! Vuxengenerationen har ett stort ansvar för allt detta. Det gäller oss som medborgare, föräldrar, lärare, myndigheter och politiker. Om detta bör vi tala mera. För detta bör vi kräva realistiska och angelägna reformer som säkrar en förbättrad folkhälsa i vårt land och i Europa.

Fru talman! Det bärande temat i den här propositionen är att vi genom att begränsa totalkonsumtionen och pressa tillbaka den också ska kunna begränsa skadorna kring alkoholen. En annan viktig faktor som nämns i propositionen och i betänkandet är att vårt medlemskap i EU starkt påverkar alkoholpolitiken och våra möjligheter på olika områden. Jag tänker inte försöka jäva det påståendet. Tanken på att Sverige skulle integreras i Västeuropa, som det faktiskt hette 1988, väcktes i och med propositionen Sverige och den västeuropeiska integrationen som var starten på EES-förhandlingarna som så småningom resulterade också i det svenska medlemskapet. I anslutning till den propositionen väckte jag tillsammans med några andra socialdemokrater en motion där vi tog upp en rad olika aspekter. Det som jag vill erinra om i det här sammanhanget är att vi där föreslog att alkohol och tobak skulle undantas från det här integrationsarbetet. Redan då hade väl många insett att just alkohol och tobak är varor eller produkter som egentligen inte hör hemma och kan hanteras inom ramen för normala marknadsekonomiska principer. Hanteringen av dessa två produkter måste alltid omgärdas av särskilda restriktioner och särskilda regler. Vi nådde inte framgång med motionen. Jag kan naturligtvis till min ledsnad konstatera att EU i dag stöder reklam för vinkonsumtion. Man stöder också vinodlingen och tobaksodlingen med särskilda pengar. Det känns naturligtvis inte särskilt meningsfullt utifrån svenska folkhälsoförhållanden att ha en organisation som stöder produktionen av de här varorna. Fru talman! Sedan EU-anslutningen har det funnits många profeter som indirekt och direkt har företrätt de ekonomiska intressen och vetat exakt vad Sverige skulle göra för att anpassa sig till EU. Systembolaget - detaljhandelsmonopolet - borde ges upp. Vi borde anpassa oss till vad som är normalt ute i Europa. Det var ett av budskapen. Kjell-Olof Feldt, tidigare finansminister, leder en organisation på vinoch sprithandlarområdet som gärna vill förbättra alkoholpolitiken genom att öka intäkterna till sin alkoholindustri. Det var ett enda exempel i det här sammanhanget. Systembolaget klarades kvar. Den här lite skojiga handlaren Franzén, understödd av ICA och Handelns domstolen i Luxemburg. Efter en hel del arbete vann Sverige framgång i de här sammanhangen. Man kan t.o.m. säga att nu är Systembolaget en hörnsten i alkoholpolitiken för åtminstone sex av partierna. Om man tar del av de moderata reservationerna och de moderata särskilda yttrandena tycker jag att man tvingas konstatera att nu lämnar Moderaterna definitivt den socialt ansvarsfulla alkoholpolitiken. Man lever på förhoppningar. Under marknadsekonomins devis talar man om att man måste göra än den ena än den andra saken. Jag erinrar mig ett uttalande som en ännu tidigare finansminister, Sköld, gjorde i en alkoholpolitisk debatt i den här kammaren, eller det var nog snarare i en av de andra kamrarna som finns i det andra huset. Han sade: Jag tycker att den moderata politiken är lika möjlig som att promenera på regnbågen med en månskära till käpp. Om moderaterna försöker göra allvar av sin alkoholpolitik och tror att den ska motverka skador och annat, är det lika trovärdigt som att försöka sig på att promenera på regnbågen. I dag avslutas den stora europeiska alkoholkonferensen här i Stockholm. Det är mycket klokt som har sagts vid den konferensen. Det har refererats här tidigare. Jag vill nämna den kända alkoholforskaren Robin Room som har en bred internationell erfarenhet och nu är verksam i Sverige. Han konstaterade i sitt bidrag på den här konferensen att det inte är de populära åtgärderna i alkoholpolitiken som ger bra resultat. Tvärtom är det de impopulära åtgärderna som påverkar konsumtionen och därmed skadorna. Det går inte att driva en socialt ansvarsfull alkoholpolitik om det är så att man tror att man ständigt ska vara populär. Moderaterna talar ofta om att man måste ha en förankring hos befolkningen för politiken. Det är alldeles riktigt. Det tror jag är en av de saker som har påverkat den svenska alkoholpolitiken sedan mitten av 90-talet och framåt, eller ännu tidigare. Men det är ju faktiskt politikernas uppgift att också söka förankring för den politik som man anser vara viktig. Moderaterna gör tvärtom. Man ger upp och hävdar bara att det inte går om inte folk är med och att man ska göra precis som folk säger. Låt mig säga ett par ord om det som ibland har kallats desintresseringspolitik, alltså att det enskilda vinstintresset inte skulle få spela någon större roll i den svenska alkoholhanteringen. Det är ju det som har präglat den svenska alkoholhanteringen under en lång följd av år. Men det är också det som nu har minskat. Utrymmet för icke vinstdrivande alkoholhantering eller vinster enbart till staten har ju minskat genom EES avtalet och genom EU-medlemskapet. Man har alltså fått ett ökat utrymme för marknadskrafterna just på de här produkterna som egentligen inte tål att hanteras fritt från restriktioner och annat. Fru talman! I den här nationella handlingsplanen får kommunerna ett stort ansvar. Man får också en del pengar. Jag tycker att det är bra att kommunerna engageras ytterligare i de här frågorna. Man har god lokal kännedom och kan agera på olika sätt. Men det får naturligtvis inte bli så att riksdagen och regeringen decentraliserar det här svåra problemet till kommunerna och lämnar kommunerna att ensamma klara det här. Det måste naturligtvis vara så att staten upprätthåller en alkoholpolitik, upprätthåller ett resonemang kring de här frågorna som faktiskt gör det möjligt att ingripa mot lokala missförhållanden. Jag tror att det här är en kärnpunkt i den fortsatta alkoholpolitiken. Det kan aldrig få bli så att man bara hänvisar till att kommunerna har hand om det här och att de inom ramen för det kommunala självstyret kan göra lite som de vill med de här frågorna. Det måste vara så att staten har anspråk och uppgifter för att kommunerna ska göra det här. Det betyder också att kommunala handlingsplaner för att fullfölja den nationella handlingsplanen måste kunna utformas efter lokala förhållanden. Det måste också finnas möjligheter att fullfölja den utan att de juridiska reglerna kring bl.a. serveringstillstånd är utformade på ett sådant sätt att länsrätterna i praktiken upphäver de lokala handlingsplanerna. Fru talman! Jag ska avslutningsvis beröra bidragen till nykterhetsorganisationerna. Jag är motionär tillsammans med några andra ledamöter. Huvudpunkten är att det är förvånande att nykterhetsorganisationerna i likhet med idrottsrörelsen och folkbildningen bl.a. inte får förtroende att på egen hand fördela de bidrag mellan sig som avdelas i statsbudgeten, utan det ska ske av sociala myndigheter på det sociala området. Jag tycker att de myndigheterna betonar vård och behandlingsarbetet i sådan betydande utsträckning att möjligheterna för nykterhetsorganisationerna att bedriva sin väsentliga uppgift, att arbeta förebyggande - och som ju också är huvudtemat i den nationella handlingsplanen - undanrycks genom att det ska prioriteras mellan olika vård och behandlingsorganisationer. Jag skulle alltså vilja peka på att det är väldigt viktigt att man också ger nykterhetsorganisationerna förtroende att agera på det förebyggande området. Moderaterna har i ett särskilt yttrande en väldigt egenartad uppfattning, där man gör rent hus med det ideella arbete som utförs i nykterhetsorganisationerna och kallar det moralism och annat. Man har väl inte särskilt många väljare på det här området, så det spelar väl inte så stor roll hur man gör. Men det som skulle var intressant i det sammanhanget är att fråga Leif Carlson vad han och moderaterna menar med en normal konsumtion. Den får nämligen inte skuldbeläggas, enligt moderaterna. Men vad är en normal konsumtion? Fru talman! Får jag allra sist avge en liten röstförklaring. Jag har tittat noga på reservationerna, och jag har ju flera motioner. Jag kommer att rösta med utskottet i de här frågorna. Det blir väl till sist så att det är moderaternas politik som står mot utskottets politik. Att då avstå skulle närmast bara tyda på att jag inte vet vilken politik jag vill ha. I valet mellan moderaternas politik och socialdemokraternas eller utskottsmajoritetens politik är mitt val inte svårt. Jag kommer att rösta med utskottet.
Fru talman! Göran Magnusson talar om förhoppningar. Anledningen till att vi lägger fram en annan alkoholpolitik är att vi är bekymrade. Som jag sade i inledningen av mitt anförande är detta ett av de största samhällsproblemen. Den nuvarande alkoholpolitiken har inte lyckats komma längre än att vi dricker lika mycket som vi gjorde på 60-talet. Däremot har attityderna och dryckesmönstret ändrats. Det gör att det finns skäl att titta på det. Ännu mer gör det det genom att vi har en växande kriminell verksamhet. Av det skälet har vi tittat på länder som har kunnat liberalisera så att man har fått stöd hos befolkningen. Problemet hos oss är i dag att de flesta inte stöder alkoholpolitiken. Vi har tittat på Nya Zeeland som under en tioårsperiod har liberaliserat kraftfullt med försäljning i snabbköpsbutiker osv. Samtidigt har man sänkt konsumtionen med 18 %. Det kan vi ta åt oss och tänka: Går det att göra likadant? Vi har tittat på Québec som har gjort liberaliseringar och ökat försäljningen. Det visar sig att man inte har mer brottslighet, att man inte dricker mer än i länder som inte har gjort detta. Men man har fått ett stöd i befolkningen, och då finns det skäl att ta åt sig av det. Vi har tittat på utredningar som visar prisets betydelse, utredningar som visar att sänker man priset är det den kriminella alkoholen man kommer åt, inte totalkonsumtionen. Den stiger inte. Vi tycker att det är värt att ta åt sig när man ser sådana uppgifter. Vi har som sagt var sett vad de som lever på kriminell verksamhet säger skulle skada deras verksamhet. Det är att man sänker priserna på den legala spriten, vilket jag har redovisat här. Det finns alltså skäl - det är därför vi är oroliga - att ändra alkoholpolitiken och inte stå kvar vid en politik som bara förbjuder och som kommer i konflikt med den allmänna uppfattningen. Vi måste få en politik som får stöd av den allmänna uppfattningen och använda de metoder vi kan, så att vi kan begränsa skadorna och så att vi också kan göra det utan att få en ökad konsumtion. När det sedan gäller vad som är normalkonsumtion finns det självfallet inte något exakt svar på det. Men man kan hänvisa till WHO:s expert, Jens Hannibal, som tittade på detta när det gällde en sänkning med 25 %. I länder där man dricker under nio liter var det inga problem. Där var det inga skadeverkningar. Han hade en gräns på nio liter. Jag tycker att den är hög. Jag tycker att man ska ligga lägre, kanske nedåt fem sex liter. Men det går inte att säga exakt.
Fru talman! Jag har noterat att även moderaterna konstaterar att alkoholproblemen är den största sociala frågan. Det konstaterade för övrigt redan Tage Erlander på sin tid. Men det räcker inte med att konstatera det i svenska festtalsavdelningen. Vad det handlar om är ju mera hårdfakta. Vilken politik är moderaterna beredda att föra? Det är inte några av de restriktiva delar som finns i dag som jag uppfattar att moderaterna tycker om, gillar eller anser att man ska slå vakt om. Den moderata politiken baseras ju i allt väsentligt på uppfattningen hos Handelns Utredningsinstitut att man kan sälja detta i butiker under helt andra förutsättningar än vad som i dag sker i Systembolaget utan att det får några som helst effekter. Det jag tycker är något underligt är att Handelns Utredningsinstitut faktiskt betalas och finansieras av just de handelskedjor och butiker som skulle få hand om försäljningen om den moderata politiken gick igenom. Jag tycker att det ändå är någon liten varningsklocka. Om normalkonsumtionen vill jag säga att det är en intressant diskussion. Jag tror att vetenskapen i regel brukar säga att om man frågar konsumenterna är det ingen som egentligen avviker från den normala konsumtionen. Möjligen gäller det för oss som är absolutister, som ju har en nollkomsumtion. Den moderata politiken tar kanske sikte på Jens Hannibals uttalande att det under nio liter inte är några problem. Den svenska konsumtionen har under avsevärd tid legat på ungefär sju liter, men jag kan väl aldrig föreställa mig att ens Leif Carlson har stängt ögonen så till den milda grad att han inte har sett att det faktiskt finns sociala problem i Sverige orsakade av alkoholkonsumtionen.
Fru talman! Det är det som är svårigheten. Det finns problem, och samtidigt kan vi inte ta bort alkoholen. Vi måste hitta ett sätt att sammanleva med den, och då får man väga åtgärder mot varandra. Till skillnad från vad Göran Magnusson här säger föreslår vi konkreta åtgärder. Jag nämnde Handelns Utredningsinstitut, men det var bara en liten referens. Jag underströk tydligt t.ex. vad andra länder prövar. På Nya Zeeland kan man under tio år klart följa en sänkning trots liberaliseringen. Jag hänvisade också till Québec. Jag stöder mig alltså på något mer än Handelns Utredningsinstitut. Jag tror inte att Göran Magnusson vill påstå att Nya Zeeland är köpt av handeln i Sverige. Någon ordning i argumenteringen får det väl vara. När det sedan gäller normalförbrukningen kan man också titta på vad SBU säger efter metastudier över vad som är skadlig förbrukning. Jo, 31⁄2 liter vin per vecka och man eller 21⁄2 liter vin per vecka och kvinna kan man enligt SBU dricka utan skadeverkningar.

Fru talman! Det känns något nattståndet att behöva diskutera förbud eller ej med Leif Carlson. Men om Leif Carlson har den utgångspunkten att exempelvis jag eller nykterhetsrörelsen skulle stå för en förbudspolitik visar det att Leif Carlson inte har deltagit i den här debatten på åtskilliga decennier. Jag har varit aktiv i nykterhetsrörelsen i 40-50 år, och jag har aldrig förespråkat ett förbud. Jag har konstaterat att alkoholen är ett faktum och finns i samhället. Det kommer vi inte ifrån, men vi måste vidta åtgärder. Jag tror att Robin Roos resonemang äger giltighet. Det är svårt att bli populär på alkoholpolitik. Det är omöjligt att klara de uppställda målen med minskad totalkonsumtion, mindre skador och annat om man tror att man enbart behöver ägna sig åt populära åtgärder. Det är faktiskt de impopulära åtgärderna som är de viktiga. Jag har en intressant fråga till Leif Carlson, även om han väl inte har rätt till någon mer replik: Vilka onödiga förbud och restriktioner finns det? Fru talman! Allra sist vad gäller Nya Zeeland: Vad är det som skiljer omfattningen av alkoholskadorna i Nya Zeeland från den som finns i Frankrike och Italien? Såvitt jag förstår skiljer sig de länderna inte så värst mycket från varandra när det gäller politiken. Skillnaden är möjligen den att nyzeeländarna gillar sin alkoholpolitik mycket mer än vad fransmännen gillar sin, men omfattningen på skadorna är ju mycket större exempelvis i Frankrike och Italien än vad den är i Nya Zeeland. Varför tror man att den nyzeeländska politiken så enkelt skulle kunna appliceras på svensk alkoholpolitik?

Fru talman! Det känns roligt att få avsluta den här debatten genom att dela ut beröm. Jag vill tacka socialutskottet för att det ställt sig bakom s-kvinnornas motion So22 om att stärka frivilligorganisationernas roll genom bättre fördelning av medel till verksamheter inriktade på att förebygga, stödja och hjälpa kvinnor och barn där alkohol förekommer. Orsaken till att vi s-kvinnor anser att det är självklart att t.ex. BRIS, Rädda Barnen och kvinnojourerna får större tillgång till de medel som ska fördelas med anledning av den nationella handlingsplanen är att många av oss har varit med om att starta kvinnojourerna i Sverige. Många av oss har också arbetat aktivt med kvinnor och barn utsatta för våld, och vi vet vilken roll som alkoholen har i kvinnovåldet. Jag var med om att starta Alla Kvinnors Hus i Stockholm och har efter många års arbete i kvinnojouren fått väl dokumenterade kunskaper om hur verkligheten ser ut för många kvinnor och barn som är utsatta för våld eller lever under hot om våld. Alkholens roll i kvinnovåldet har länge varit känd, och därför är det nu dags att kvinnojourerna, som redan i dag arbetar med opinionsbildning och direkt stödjande jourverksamhet, dels får ökade anslag för att förebygga alkoholens skador och skapa opinion i frågan, dels får en bättre erkänd roll för sina kunskaper. Hitintills har av tradition mest medel till att förebygga alkoholskador gått till etablerade frivilligorganisationer. De behöver medel, och de har gjort ett bra jobb. Men, fru talman, övriga organisationer har hitintills fått mindre medel till sitt viktiga arbete. Nu ser vi fram emot riksdagens och regeringens stöd och att vi hädanefter kan få en bättre fördelning av medel som kommer kvinnor och barn till godo. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan och till tillkännagivandet med anledning av s-kvinnornas motion So22.

Fru talman! Jag vill gärna instämma i det som Inger Segelström säger om sambandet mellan våldet och alkoholkonsumtionen. Det finns anledning att vara observant på det, eftersom det drabbar kvinnor så illa. Eftersom Inger Segelström rimligtvis har fler kontakter med kanslihuset än jag, vill jag skicka med att man inte ska bli alltför himlastormande glad över den fördelning som antyds i betänkandet, där mer ska gå till kvinno och barnorganisationer. Jag vill uppmärksamma regeringen på att det numera ges mindre pengar till de ideella opinionsbildarna totalt sett. Där behövs en förstärkning. Det rör sig trots allt om väldigt små pengar. Man har dessutom, som sagts tidigare här i debatten, till skillnad från vad som gäller för andra organisationer, förmenat nykterhetsrörelsen att ha hand om fördelningen av medlen. Det skulle behövas några miljoner till för att man ska orka leva upp till den ambition som man har och som förutsätts av statsmakten. Jag vill gärna skicka med att också detta bör tas med i resonemanget. De pengar som ges i dag är betydligt mindre än vad Systembolaget säljer på en förmiddag.
Fru talman! Elver Jonsson hade gärna fått instämma i mitt anförande. Det hade inte gjort någonting. Jag tror att vi är väldigt överens. Jag hoppas att vi när vi nu bryter lite grann av barriärerna också talar om att frivilligorganisationerna, Rädda Barnen, Bris och kvinnojourerna har en viktig roll. Det kan också blir normen fortsättningsvis. Sedan får vi gemensamt se till att grupperna får de pengar till sitt förfogande som de behöver.

Fru talman! Jag har deltagit i debatten genom att lyssna och uppmärksamt sett var skiljelinjerna går. Moderaterna skiljer ut sig genom en annan alkoholpolitik än vad övriga partier har. Då kan jag inte annat än att dra parallellen till det besök ute på stan på bokrean som jag precis var med om. Det var roligt att komma in på Akademibokhandeln och se hur folk vällde in nu när priserna var något sänkta. Det var köer. Bara jag inte missar den här debatten, som jag gärna hade velat följa, tänkte jag. Vi på den borgerliga sidan brukar säga: Det är ju ändå märkligt. Här har vi höga skatter på tobak därför att vi vill att människor ska röka mindre. Här har vi höga skatter på andra saker som är farliga därför att vi vill att människor ska undvika dem. Varför har vi höga skatter på arbete? Är det möjligen därför att vi vill att färre ska arbeta? Sedan gör vi en poäng på det, både jag och moderaterna. Nu är det faktiskt så att vi har höga skatter på alkohol, och moderaterna vill sänka skatterna. Är det möjligen därför att de i själva verket vill att friheten ska kunna medge att man dricker mer? Hur kan detta rimma med tanken på att vi ska pressa ned konsumtionen från sju liter per person till fem liter per person? Det är inte rimligt. Fru talman! Jag har motionerat tillsammans med Holger Gustafsson. I flera av mina motionsyrkanden har jag inte nått framgång, utan Kristdemokraterna har reserverat sig. Jag vill yrka bifall till reservationerna 17 och 19 under moment 12 och 14. Det är redan yrkat bifall, men jag instämmer i det. Däremot har ingen tidigare talat om varningstexter på alkohol. Jag var i Åhus på Vin & Sprit i förrgår och såg på produktionen, där det pressades ut Absolut med 66 miljoner liter om året. En hel del av produktionen var riktad till USA. Där fanns en varningstext på baksidan: Drick inte detta under graviditet. Det är inte förenligt med att köra bil. Denna produkt är skadlig. Det stod också en del andra saker som amerikanska regeringen hade satt på. Detta skulle vi också kunna sätta på i Sverige. Utskottet har skrivit i sin motivering att det inte är möjligt att ha dessa texter, eftersom det skulle strida mot EU:s bestämmelser. Det skulle vara ett tekniskt hinder. Det är inte mer ett tekniskt hinder än vad varningstexterna för tobak är. Tobaken produceras också till viss del här i Europa, och ändå sätter vi på varningstexterna. Det här lilla förslaget ensamt löser naturligtvis inga problem. Men det skulle vara en av många viktiga signaler som skulle signalera till konsumenterna: Denna vara måste hanteras med respekt därför att den är farlig och därför att den kan leda till för tidig död. Vi tror inte att man kan få någon som är alkoholist att sluta på grund av varningstexten. Men vi tror att det kan leda till en eftertanke. Det är av samma skäl som vi tror att det är viktigt att ha varningstexterna på tobaken. Om och om ingen har jag och Holger Gustafsson motionerat i den här frågan utan att få något annat svar än: Jo, det vore väl bra att ha en sådan varningstext, men EU tillåter det inte. Utskottet är fortfarande svaret skyldigt. Hur kan man då tillåta tobaksvarningstexterna?
Fru talman! Tuve Skånberg ställde närmast en fråga angående höga skatter. Jag tror att Tuve Skånberg måste göra klart för sig att man inte kan dra falska paralleller. Det är inte så att bokhandeln, om den har för höga priser, på något sätt har konkurrens av en kriminell bokhandlare ute i parkerna eller på skolgårdarna. Det är alldeles riktigt att det blir svårt med arbete med hög beskattning på arbetskraften. Men vi kan reglera det inom landet genom att rörligheten över gränsen är relativt liten. Vad vi här står inför är precis som med tobaken, där vi har ett exempel. Vi höjde skatterna, vilket ledde till att vi fick en kriminell verksamhet. Den växte väldigt kraftigt med organiserade ligor och sådant, vilket har gjort att det är svårt att bli av med den när de väl är etablerade. Detsamma gäller på alkoholsidan. Vi kunde när landet var slutet ha höga skatter och också begränsa alkoholen, förutom det som brändes ute i buskarna. Men med de öppna gränser vi nu har är det att bjuda in organiserad kriminell verksamhet. Det får bli en avvägning hur högt kan man lägga priset och ändå få folk att acceptera det. När passerar man den gräns där människor blir allmänt småkriminella därför att det blir för frestande att köpa det billiga? Där ligger svårigheten med att göra en avvägning. Men med den stora illegala handel vi har i dag ligger vi alldeles uppenbarligen för högt i pris. Det finns skäl att försöka överföra handeln till mer legal vara i stället för att fortsätta att gynna den kriminella.
Fru talman! Jag ska ställa frågor tillbaka till Leif Carlson. Leif Carlson är läkare och känner bättre än jag skadeverkningarna av både tobaken och alkoholen. Vill Leif Carlson ytterligare sänka priset på tobak i Sverige eftersom det fortfarande, om än i mindre utsträckning, förekommer smuggling? Är moderaterna och Leif Carlson beredda att inom EU verka för att EU:s länder höjer sina skatter så att vi får dem i paritet med Sveriges och även Norges?
Fru talman! Det är svårt att säga hur det ska vara med tobaksskatterna i dag. Smugglingen har gått tillbaka, även om svårigheten finns att den redan är etablerad. Jag tror att det finns rätt lite att vinna på att justera tobaksskatterna just nu. Jag tror inte att en sänkning leder framåt. Någonstans uppnår man ett balansläge. Den slutsatsen drog man något sent. Vad gäller att höja skatterna ute i Europa på alkohol lever vi i en värld där vi har olika synsätt och olika kultur. Vi måste ha respekt för hur man ser på det inom andra delar av Europa och försöka hitta någon form av lämplig balansering. Jag tror att Sverige har större möjligheter att påverka alkoholpolitiken i länderna i övrigt om vi själva visar en viss öppenhet för de svårigheter som finns och en viss ödmjukhet för att vi kanske inte alltid har haft precis alldeles rätt i vår restriktiva alkoholpolitik. Det har varit ett sätt att agera förmyndare för människor på ett sätt som de flesta i Europa finner oacceptabelt. Vi måste försöka att anpassa oss något om vi ska kunna få förståelse för vissa synpunkter. Jag tror att det finns skäl att man i Europa gör förändringar som underlättar en ytterligare minskning av konsumtionen där. Man har sänkt den väldigt kraftigt i en del länder som jag sade, bl.a. i Frankrike och Det är möjligt att man behöver vidta åtgärder för att komma längre. Visst finns hälsoriskerna. Samtidigt vet vi att ett måttligt intag har betydande positiva effekter för hälsan. Allt är en fråga om att hitta en hygglig balansgång när vi har att göra med något som vi inte kommer ifrån, som alkoholen, och som innehåller potentiella varor men också potentiella livskvalitetshöjande effekter.
Fru talman! I mina öron låter det som att Leif Carlson och moderaterna kör på två olika parallella linjer. Den ena linjen är den intellektuellt redbara där man säger: Vi vill också ha ned totalkonsumtionen. Vi vill också pressa tillbaka skadorna. Vi medger att det finns risker med alkoholen. Den andra linjen är: Vi vill att folk ska acceptera och t.o.m. gilla vår politik. Vi vill inte vara besvärliga. Vi vill inte att människor tycker att det är en förbudsmentalitet. Botten och grunden för svensk alkohollagstiftning är solidaritet. Jag skulle kunna dricka mer än vad jag gör, och många andra av oss i kammaren också, och ändå klara mig personligen. Jag avstår i solidaritet med andra. Jag vill också ställa mig bakom en alkoholpolitik som är restriktiv. Det gör jag inte därför att jag ska få större fördelar, mindre problem eller så, utan därför att människor som är i ett utsatt läge och har problem att med egen fri vilja avhålla sig ska få ett drägligare liv, och också deras familjer. För mig finns det stora paralleller med solidariteten i nykterhet och restriktiv alkohollagstiftning och trafikgränserna. Jag tror att jag kan köra fortare än vad jag gör och ändå inte köra av vägen. Men jag utsätter i så fall andra för större faror, och jag vill föregå med ett gott exempel. Jag misslyckas - visst gör jag det. Jag är inte fullkomlig i det avseendet. Men jag vill hellre vara en del av lösningen - om också liten - än en del av problemet.

Fru talman! Det finns brister i den nuvarande lönebildningen. De genomsnittliga lönekostnadsökningarna är fortsatt högre än i omvärlden. Den nödvändiga flexibiliteten och anpassningsförmågan saknas. Den regionala obalansen är betydande. I alltför liten utsträckning bidrar lönebildningen till att skapa balans på olika delar av arbetsmarknaden och till att underlätta företagens rekrytering. Produktivitetsökningar kan inte fastställas i förväg och de varierar i högsta grad mellan olika branscher och olika företag. Lönebildningen måste därför ske så decentraliserat som möjligt. Sveriges framtid ligger inte i låga löner utan i marknadsanpassade löner. Man bör därför inte som regeringen försöka befästa en centralt styrd normbildning för hela arbetsmarknaden. Det finns en tydlig tendens på de flesta avtalsområden att lönebildningen blir mer lokal. Den har blivit alltmer decentraliserad, och uppgörelser om t.ex. arbetstid och kompetensutveckling träffas nu direkt ute i företagen. När vi får en mer individuell lönesättning blir den enskilda individens kompetens den dominerande faktorn. Nya anställnings och ersättningsformer kommer också. Det blir alltmer vanligt att medarbetare ersätts efter resultat och inte efter arbetad tid. Delägarlösningar blir vanligare och nya kontraktsformer suddar ut gamla gränser mellan anställda, uppdragstagare och ägare. Det är viktigt att hålla en absolut rågång mot statlig inkomstpolitik. Men det går inte att skylla hela ansvaret för lönebildningen på arbetsmarknadens parter. Staten är i alla avgörande hänseenden ansvarig för förutsättningarna för lönebildningen. Fru talman! Skattesystemet måste reformeras och skatten på arbete sänkas avsevärt. Inget förhandlingssystem i världen kan fungera om staten genom ökat skatteuttag lägger beslag på allt det utrymme som produktivitetsökningen skapar. Kunskap och hårt arbete måste löna sig bättre. Högre studier måste löna sig. Reservationslönerna - dvs. den lönenivå som krävs för att det ska uppfattas som mer lönsamt att arbeta än att inte arbeta - behöver sänkas. Arbetslöshetsförsäkringen bör ändras. Systemet har i dag nästan helt förlorat sin karaktär av omställningsförsäkring. Försäkringarna har alltmer kommit att anta formen av en sorts medborgarlön. Det är hög tid att nu införa en allmän och obligatorisk arbetslöshetsförsäkring med en s.k. bortre parentes. Konfliktreglerna måste ändras och en bättre balans måste uppnås mellan parterna. Det bör därför införas ett proportionalitetskrav för att begränsa möjligheterna till stridsåtgärder som kostar lite för den egna organisationen men som orsakar stor skada för motparten och tredje man. Vidare bör sympatiåtgärder förbjudas. Det är svårt att rättsligt motivera rätten till sympatiåtgärder. Fru talman! Det är osäkert om de regler som brukar kallas lex Britannia står i överensstämmelse med de internationella åtaganden som Sverige har gjort. Vi anser därför att reglerna bör tas bort. Vad sedan gäller den fackliga vetorätten anser vi att den kan kritiseras av flera olika skäl. Vetorätten hindrar sund konkurrens och försvårar nyetableringen av företag. Reglerna om facklig vetorätt bör därför upphävas. Den nuvarande arbetsrättsliga lagstiftningen är utformad efter 1970-talets behov av arbetsmarknad, dvs. det traditionella industrisamhället. Förändringar på både arbetsmarknaden och i samhället i stort har gjort att behovet av förändringar av arbetsrätten blivit allt större. På arbetsmarknaden i dag råder som jag tidigare nämnt helt andra förhållanden. Många människor står utanför arbetsmarknaden eller har en svag anknytning till den. Arbetet organiseras i andra former än tidigare, och antalet visstidsanställningar ökar. Alltfler företag använder sig också av personal från personaluthyrningsföretag. Den nuvarande arbetsrättsliga lagstiftningen svarar inte mot de krav som förändringarna har inneburit. Lagstiftningen är också komplicerad och svår att överblicka. Det leder till att många företagare tvekar att nyanställa, vilket i sin tur leder till att företaget inte utvecklas och expanderar. Regeringen borde vara medveten om detta. Det har också pratats en hel del, men ingenting har skett - i varje fall inte någonting som på något avgörande sätt förbättrat förhållandena. Vi anser att det är nödvändigt och hög tid att arbetsrätten nu moderniseras och reformeras. En ny arbetsrättslig lagstiftning måste ge utrymme för ökad flexibilitet och göra det möjligt att träffa lokala överenskommelser anpassade till arbetstagarnas och företagens individuella förutsättningar. Fru talman! Det finns tankar hos majoriteten på att införa en lagfäst rätt till information om opinionsbildning på arbetsplatsen. När det finns ett intresse att få politisk information på arbetsplatsen borde man kunna utgå från att saken i allmänhet kan lösas i samförstånd mellan arbetsgivaren och arbetstagaren på den arbetsplatsen. Man kan konstatera i sammanhanget att varken Demokratiutredningens majoritet eller någon enskild ledamot av den utredningen, och inte heller regeringen, har tagit upp frågan såsom arbetsmarknadsutskottets majoritet förväntat sig. Detta kan enligt min uppfattning inte tolkas på annat sätt än att saken inte bedöms lämpa sig för lagreglering. Det kanske är någonting att tänka på innan beslut fattas här i riksdagen. Vissa länder och politiska grupperingar förordar att EU:s engagemang för att bekämpa arbetslösheten ska förstärkas. Vi delar givetvis denna strävan efter att minimera arbetslöshet och utanförskap. Men det är viktigt att EU fokuserar på det som är de i egentlig mening gränsöverskridande frågorna där EU har en uppgift och kompetens. Enligt vår mening bör den svenska regeringen inom EU verka för att unionens regelverk på det arbetsrättsliga området begränsas till vad som kan motiveras utifrån gränsöverskridande och konstaterade problem som snedvrider konkurrensen. Fru talman! För att företagare ska kunna bedriva en framgångsrik verksamhet är det viktigt att de kan anpassa den till olika förhållanden. I dag reglerar anställningsskyddslagen vilka anställningsformer som är tillåtna och under vilka förutsättningar de får användas. Vi anser att man i stället i så stor utsträckning som möjligt bör överlåta detta till den enskilda arbetsgivaren och arbetstagaren. Stelbenta regler hämmar flexibiliteten och leder till ökade kostnader och mer byråkrati. De motverkar dessutom nyanställningar. I samband med utskottsbehandlingen av den nya anställningsformen överenskommen visstidsanställning motsatte vi oss de olika föreslagna begränsningsreglerna. Vi ansåg att begränsningsreglerna skulle komma att motverka syftet med införandet av anställningsformen, dvs. att underlätta nyanställningar. Våra farhågor har besannats. Den nya anställningsformen har i huvudsak blivit ett fiasko. Behovet av att underlätta nyanställningar kvarstår dock. Vi föreslår därför att riksdagen begär av regeringen att snarast återkomma med förslag om borttagande av begränsningsreglerna i den här anställningsformen. Fru talman! Vi är principiella motståndare till specialdomstolar och partssammansatta sådana. Enligt vår mening bör sådana inte förekomma. Det har i den praktiska rättstillämpningen visat sig att domstolar som tillförs ledamöter som företräder särintressen har en tendens att inte bara tillämpa gällande lag utan att också fylla ut och skapa lag. Detta leder till mindre förutsebarhet, och därmed äventyras rättssäkerheten. Arbetsdomstolens funktioner bör därför övertas av det allmänna domstolsväsendet. Vi konstaterar slutligen att skråväsendet lever vidare i hamnarna i form av det s.k. stuverimonopolet. Detta leder till dyra stuveriorganisationer och orationella hanteringsmetoder. Vi anser att man därför snarast bör avveckla det svenska stuverimonopolet och anpassa hamnverksamheten till EU:s konkurrensregler. När jag ändå är inne på hamnarna ligger det nära till hands att också ta upp de speciella arbetsrättsliga regler som i dag gäller för sjöfarten, t.ex. bestämmelser om sjuklön och arbetstid. Dessa bestämmelser har historiska orsaker men saknar i dag betydelse. Vi anser därför att dessa bestämmelser bör anpassas till de generella bestämmelser som gäller för svensk arbetsmarknad i övrigt. Fru talman! Jag står givetvis bakom alla våra reservationer, men för tids vinnande yrkar jag bifall endast till vår reservation nr 1.

Fru talman! Majoriteten, med socialdemokraterna i spetsen, sjunger alltsomoftast framgångens lov. Vad helst man företar sig kvittrar man glatt om sina väldiga framgångar. Sällan - ja, nästan aldrig - hör vi några självkritiska molltoner, utan allt besjungs i en glädjens serenad. De är inte så konstigt att den enskilda människan ute på landsbygden känner att han eller hon inte hör hemma i den rödgröna rörans verklighetsuppfattning. Var finns insikten, och var finns åtgärderna för att hjälpa de 700 000 som är arbetslösa eller som vill arbeta mer än i dag? Var finns åtgärderna för att glesbygden ska slippa bidragsberoende och genom exempelvis flexiblare arbetsrätt få möjlighet att själv vända trenden och skapa jobb i sin egen hembygd? Vad ämnar majoriteten göra för att förbättra matchningen, så att de 16 % av arbetskraften som är arbetslös eller vill jobba mer ska få dessa möjligheter? När tänker majoriteten sluta med att placera oppositionsförslag i diverse mer eller mindre seriösa utredningar, samtidigt som man förklarar att allt är väl? Fru talman! För oss kristdemokrater finns det framför allt tre viktiga vägar som på sikt kommer att leda till en bättre fungerande arbetsmarknad, där både glesbygdens och storstadens behov av arbetskraft säkras. För det första måste det ske en satsning inom utbildningsområdet. Där är det viktigt att vi ser helheten och investerar i framtidens välstånd alltifrån första klass till den sista dagen på universitetet eller högskolan. Men förutom dessa grundläggande investeringar i kunskap måste samhället underlätta för omskolning, matchning, validering, lärlingssystem och utbildningskonto, m.m. Genom en helhetssyn inom utbildningsområdet, där man ser både till grundutbildning och möjligheten till omskolning, garanterar vi ett bra arbetskraftsutbud. Nästa stora fråga som avgör framtidens arbetsmarknad är skattesystemet. Det måste löna sig att jobba. Utbildning, omskolning och vidareutbildning måste leda till konkret resultat i lönekuvertet. Den kristdemokratiska skattepolitiken, som prioriterar sänkt skatt på jobb, är således en av de absolut viktigaste arbetsmarknadsåtgärderna. Framför allt är det viktigt för glesbygden med en sund skattepolitik, då det ger bättre förutsättningar för det lokala näringslivet att erbjuda jobb. Storstadsregionerna har andra komparativa fördelar, vilket gör att de har större förutsättningar att klara dagens höga skattetryck. Det tredje politiska område som avgör framtidens arbetsmarknad är givetvis arbetsrättslagstiftningen. Fru talman! Inom detta viktiga område vill vi kristdemokrater se ett antal viktiga förändringar. Men innan jag går in på dessa vill jag börja med att slå fast att för oss kristdemokrater är det självklart att vi ska ha en fungerande arbetsrättslagstiftning som tar hänsyn till de anställdas rättmätiga krav på likabehandling och trygghet samtidigt som lagen respekterar arbetsgivarens behov av flexibilitet och möjlighet till snabba förändringar. Dagens lagstiftning har tyvärr landat i en situation där arbetsgivarna upplever att deras möjligheter till flexibilitet är begränsade. Många småföretagare upplever också att lagen är krånglig och svåröverblickbar. Det är därför enligt vår mening viktigt att man ser över den nuvarande lagstiftningen. För att vi ska få en modern och bra lagstiftning borde en parlamentarisk utredning se över de nuvarande lagarna. Men i väntan på att även regeringssidan inser vikten av en samlad utredning, i stället för alla miniutredningar man för tillfället håller på med, anser vi att man ska förbjuda sympatiåtgärder och ställa krav på att stridsåtgärder ska ha en rimlig proportionalitet i förhållande till den skada de förorsakar både företag och tredje man. Vi vill också ha förändrade turordningsregler och ett avskaffande av den fackliga vetorätten. Genom denna typ av förändringar, tillsammans med de tidigare nämnda utbildnings och skatteförändringarna, kommer arbetslösheten och flaskhalsproblematiken att minska. Fru talman! Förutom dessa viktiga frågor måste jag bara beröra ytterligare ett par ämnen som är viktiga för att vi ska lyckas skapa en fungerande arbetsmarknad. Först gäller det AMV:s och arbetsförmedlingarnas nuvarande regler och arbetssätt. Det är inte bra med dagens situation där det existerar ett trettiotal olika arbetsmarknadspolitiska program. Vi kristdemokrater har vid ett flertal tillfällen pekat på behovet av förändringar som gör att det införs färre åtgärder och tydligare regler. Detta skulle underlätta för verket, arbetsförmedlingarna, företagarna och framför allt den arbetslöse själv. Det är också viktigt att vi alla följer arbetet med de nya individuella handlingsplanerna så att den enskilde arbetssökande verkligen får det stöd man behöver och har rätt till. Vad det gäller det nyinrättade medlingsinstitutet anser vi att det är ett bra försök att skapa förutsättningar för en fungerande löneutveckling. Men vad det gäller förändringen kring vem som ska ha ansvar för insamlandet av relevant statistik ser vi ingen anledning till att detta skulle flyttas bort från SCB. Enligt vår mening är det snarare en fördel om statistiken samlas in på liknande sätt som tidigare. Fru talman! Vi kristdemokrater har med viss förvåning konstaterat att den enda motion som utskottsmajoriteten tillstyrker är ett förslag om politisk information på betald arbetstid. Detta är ytterligare en helt irrelevant regel som knappast kan anses vara en arbetsmarknadspolitisk fråga. Denna typ av information ska givetvis ske utifrån frivillighet. Man måste också fråga sig varför just politisk information ska ha ett lagstadgat skydd. Finns det andra behjärtansvärda informationskampanjer som majoriteten vill lagstifta kring inom just arbetslivet? Fru talman! Medan regeringskoalitionen fortsätter att sjunga välgångens lov frågar de arbetssökande och företagen efter konkreta åtgärder som leder till en bättre fungerande arbetsmarknad. Men majoritetens svar på alla oppositionens förslag går lätt att sammanfatta med ett ord: utredning. Detta svar hittas för första gången redan på s. 1 under stycket Sammanfattning: "Övriga motioner avstyrks huvudsakligen med motiveringen att man inte bör föregripa resultatet av ett antal utredningar." Nästa gång kommer det vid Allmänna arbetsrättsliga frågor m.m., där det står att frågan "bör övervägas av en utredning". Vid Visstidsanställningar m.m. heter det att utskottet "hänvisar i huvudsak till en pågående utredning". På detta sätt skulle man i och för sig kunna sammanfatta större delen av regeringens och majoritetens politik. För tids vinnande och av andra skäl tycker jag dock att det räcker med dessa exempel. Fru talman! Jag står givetvis bakom kristdemokraternas samtliga reservationer, men för tids vinnande yrkar jag bifall enbart till reservation 2.

Fru talman! Hans Andersson får ursäkta, men alltsomoftast när man lyssnar på er är det inte bilden av probleminsikt som lyser fram. Bilden är tyvärr en viss, låt oss använda ordet, självgodhet. När det nu gäller de konkreta frågorna är ju dilemmat hos er i Vänsterpartiet att ni står väldigt fast på just vänster ben. Ni får aldrig ned högerbenet i backen, för ni ser i princip bara två problem: tryggheten och långtidsarbetslösheten. Men dilemmat är ju: Vad är det för trygghet att inte få jobb? Det är där den kristdemokratiska politiken hänger ihop. Vi försöker stå på både höger och vänster ben. Självklart vill vi ha trygghet. Men den största tryggheten finns i att få jobb, och då hänger detta samman: utbildningspolitik, skattepolitik och arbetsmarknadsregler.

Fru talman! 700 000, eller 16 %, vill ha mer jobb, Hans Andersson. De har inte fått det än. Jag gläder mig oerhört mycket över att arbetslösheten har gått ned. Men med internationella mått mätt är vi fortfarande på 5,7 %. När jag gick ur gymnasiet var det 2 %. Vi har fortfarande en hög arbetslöshet. Framgångarna beror, mycket riktigt, på det Hans Andersson sade. Vi utgick från ett ännu värre läge. Men det dåliga blir inte bra för att det kom från något som var sämre. Det dåliga är och förblir dåligt. Vi har i våra motioner pekat på flaskhalsproblem. Vi har i våra motioner pekat på en tudelning, Hans Andersson. Hur ska vi göra med invandrarna för att de ska få komma in på arbetsmarknaden? Vad ska vi göra med kvinnorna? Vad ska vi göra mellan stad och land? Vårt svar är fortfarande delat på tre mycket viktiga bitar: Vi måste se på utbildning, vi måste se över skattereglerna och vi måste se över arbetsrättslagstiftningen. Då måste det innebära någon form av viktning mellan arbetsgivare och arbetstagare. Jag förstår Hans Anderssons frustration när vi säger att arbetsgivarna behöver får det lite lättare. Det är inte samma sak som att inte bry sig. Skillnaden mellan Hans Andersson och mig är att jag bryr mig. Därför vill jag se en förändring.

Fru talman! "Svenska välfärden byggdes av företag, stat och starka fackliga organisationer i samspel. Vi som medlemmar i facket spelade en viktig roll i detta bygge." "Den nya tekniken bjuder oss på nya utmaningar och ny stimulans i jobbet. För många av oss har jobbet blivit rikare. Men för andra har arbetsförhållandena försämrats när bemanning skurits ned och arbetstakten ökar." "Vi vill bejaka lösningar i arbetslivet som stärker den enskildes ställning och utgår från att olika människor vill olika saker under olika tidsperioder. Vi tror att regelsystem i arbetslivet ska utgå från detta och ge stort utrymme för flexibla lösningar där den enskildes makt ska stärkas. Vi är en samhällsförändrande kraft som ska stärka den enskildes ställning och möjlighet till professionalism. Vi stödjer och kommer att stödja krafter som verkar i den riktningen." Detta är några satser ur en verksamhetsplan som en stor facklig organisation har satt på pränt. Som liberal politiker känner jag stor sympati för det jag nyss har citerat. Fru talman! En modernare arbetsrätt är en stor frihetsfråga. I dag stängs människor ute från arbetsmarknaden för att reglerna i praktiken hämmar tillkomsten av nya arbeten. Utrymmet för individuella behov och önskemål har blivit för litet i ett system där kollektivtänkandet drivits till sin yttersta spets. Bristerna i arbetsrätten har bidragit till tre stora problem. För det första misslyckad lönebildning. Långa perioder har löntagarna trots stora nominella löneökningar knappast fått några reallönehöjningar på grund av inflation och devalveringar. Utbildning har lönat sig dåligt. Bristande flexibilitet i lönebildningen har lett till att vissa branscher och företag har hämmats av stora svårigheter att rekrytera arbetskraft. För det andra finns utanförskapet. Mycket höga barriärer för nytillträdande på arbetsmarknaden har lett till bestående ekonomiskt utanförskap för stora grupper och ökande segregation. För det tredje är det ett alltför svagt företagsklimat. Den arbetsrättsliga regleringen skapar kostsam byråkrati och utrymme för maktmissbruk. Det hämmar utvecklingskraften, framför allt för småföretagare. Utmaningen för politiken är att skapa en arbetsrätt och ett skyddsnät där friheten och rörligheten är stor men där alla arbetstagare samtidigt kan känna rimlig trygghet. För att lyckas med detta måste förändringar göras i de system som byggdes för industrisamhället. I dag hämmas arbetsmarknaden av gammalmodiga och stelbenta regleringar som hindrar oss från att utnyttja de möjligheter som finns i vår tid. I en ny tid krävs att regler och lagar på arbetsmarknaden förändras. Det är också ett fackligt intresse, och det är det betydligt mer än tidigare. Historiskt har Folkpartiet liberalerna och våra föregångare aktivt medverkat till tillkomsten av de grundläggande lagar som reglerar den svenska arbetsmarknaden. Kollektivavtalslagen från 1928, MBL och lagen om anställningsskydd, LAS, och även regeringsformen där fackliga stridsåtgärder definieras som en medborgerlig rättighet kan nämnas. Våra grundläggande värderingar är desamma i dag, men de lösningar som fungerade på gårdagens arbetsmarknad fungerar inte lika bra i dag. Därför har Folkpartiet en uppgift i att verka för en reformering av arbetsmarknadens regelverk. Under 1990-talet har delar av den arbetsrättsliga regleringen bidragit till en allt tydligare kategoriklyvning på arbetsmarknaden. Under krisåren i början av 90-talet förlorades mer än en halv miljon jobb och möjligheterna för nytillträdande att få jobb var utomordentligt små. Även under högkonjunkturen i dag visar sig arbetsrätten otidsenlig. De nya jobben tillkommer i växande utsträckning genom andra former än tillsvidareanställning. Uppdragstagare, tillfälligt anställda, hyrda tjänster och köpta tjänster svarar för en trendmässigt stor del av den ökade sysselsättningen. Tillsammans med de skattekilar som den extrema beskattningen av arbete har gett upphov till har arbetsrätten dessutom skapat en växande svart sektor där arbetstagarna inte omfattas av någon del av trygghetssystemen. Fru talman! Det har varit stora politiska konflikter på arbetsrättens områden under de senaste mandatperioderna. Villkoren har ofta dikterats av LO. Det gick så långt att oenigheten om arbetsrätten tvingade regeringen att inkalla en extra riksdag under sommaren efter initiativ av bl.a. Folkpartiet. Den borgerliga regeringen genomförde några smärre förändringar i arbetsrätten under 1994. Dessa förändringar återställdes dock av Socialdemokraterna på hösten 1994. De var inte stora i sak, men de hade en stark psykologisk påverkan. Därför var de besluten förödande för många när det gäller företagsamhetens utveckling. För vart år som går blir det alltmer nödvändigt och uppenbart att lagstiftningen måste förändras och moderniseras. Det går inte att ha en arbetsrättslig lagstiftning som är anpassad till 1970-talets behov och arbetsmarknad där utgångspunkten var att flertalet anställda jobbade hos samma arbetsgivare under hela det verksamma yrkeslivet. Dessbättre har det hänt en hel del under det senaste året, men det har skett utan att regeringen har agerat med förslag till riksdagen. Genom initiativ från de borgerliga partierna och Miljöpartiet har blockadmöjligheten mot enmans och familjeföretag tagits bort. Samma politiska gruppering stod bakom förslaget om en lagstiftning som möjliggör två undantag från turordningen för småföretag. En fortsatt reformering av arbetsrätten brådskar, inte minst mot bakgrund av att arbetsmarknaden hela tiden förändras och alltfler får andra anställningsformer än visstidsanställning. Därför bör hela arbetsrätten snarast bli föremål för en översyn genom en parlamentarisk utredning. En sådan utredning borde studera hur man kan få in de nya anställningsformerna i det arbetsrättsliga systemet. Våra övriga förslag innebär att vi kräver att vetomöjligheterna för intagande av entreprenader bör tas bort i MBL. Vi anser också att de regler som reglerar den s.k. lex Britannia ska slopas, liksom också det s.k. stuverimonopolet. Det här är förändringar som måste ingå i ett nytt reformerat arbetsrättsligt regelpaket. Det bästa löntagarskyddet är ju fungerande livskraftiga företag, fru talman. Därför är det ett gemensamt intresse att löntagare, företagare och politiker kan nå fram till en sådan balanspunkt. Fru talman! Jag vill i första hand yrka bifall till reservation nr 5.

Fru talman! Hans Andersson är bekymrad för att jag skulle ha sympati för de citat jag läste upp, som en stor facklig organisation hade satt på pränt, och säger att det agerandet inte stämmer eftersom facken inte tycker som Folkpartiet. Det gör inte företagarna alltid heller. Både i denna debatt och många andra gånger i denna kammare har det talats om att nu gäller det för oss politiker att välja sida. Jag tror att det är ett felaktigt synsätt. Jag tror att vi politiker inte ska vara på spelplanen på den ena eller andra sidan. Politikernas roll är att sätta ramarna och att övervaka att det råder en rimlig balans mellan de parter - och där ger jag Hans Andersson rätt - som har ett mycket långtgående ansvar för både löneutveckling och för hur man hanterar den arbetsrättsliga lagstiftningen. Sedan undrade Hans Andersson om jag kunde ge några exempel på var vi står i vissa frågor. Vi har ju varit pådrivande, och jag nämnde några frågor här. Det gäller inte minst på jämställdhetens område. Där kan väl Hans Andersson ändå erinra sig att hans föregångare för inte så länge sedan här i riksdagen tillsammans med socialdemokrater och Svenska Arbetsgivareföreningen gick emot den jämställdhetslag som blev ett stort principiellt genombrott. Den har varit grunden för de justeringar vi har gjort. Detta genombrott drevs igenom av liberala krafter här i riksdagen. Det skedde under en annan regering än just en socialdemokratisk.

Fru talman! Hans Andersson har inte observerat att turordningsreglerna har inneburit någonting. Det står i så fall i mycket bjärt kontrast till de skrämselrop som kom inte minst från Vänsterpartiets håll. Sedan är Hans Andersson bekymrad för att vi inte har väckt tillräckligt många motioner. Så långt kan jag väl instämma. Men sedan Vänsterpartiet började gå armkrok med den socialdemokratiska regeringen har det också blivit mindre med motioner, för att inte tala om att i kammaren framställa yrkanden. De höga rop vi hörde förr har blivit några små pip som leder till att man inte ens yrkar på gamla kända vänsterkrav. Sedan menar Hans Andersson att vi bara har accepterat och ställt upp där det har varit till arbetsgivarnas fördel. Det har det varit i flera frågor därför att balanspunktens avvägning har varit tillräckligt positiv. Där har vi varit med och medverkat. Men vi har inte gett upp kravet att också trygghetsfrågorna ska var hävdade. Hans Andersson återkommer ofta till detta att det är företagen som har varit de stora vinnarna. Ja, framför allt när det gäller storföretagen. Och det är bra, för det är bra för de löntagarna. Men fortfarande kämpar många småföretag med hårda villkor. Vi har t.ex. inte bara svåra arbetsrättsliga regler för många småföretagare att över huvud taget behärska och hålla rätt på. Vi har också en mycket tyngande arbetskostnad, främst när det gäller arbetsgivaravgifter och andra skatter, som gör att det är kämpigt för många småföretag. Därför är det inte så glamouröst som Hans Andersson här vill påstå. Sedan är det ingen tvekan om att det skiljer mellan vänstern och liberalerna. Vi hävdar marknadsekonomins fördelar. Men vi är också mycket noga med att den ska ligga inom sociala ramar.